Herr talman! Om det nu är så hemskt i Thatchers Storbritannien, Kjell-Olof Feldt, varför går det i så fall så dåligt för socialdemokraternas broderparti labour? Där pumpar man ju på med just den typ av förslag som socialdemokraterna i Sverige för fram, nämligen mera statsutgifter och mera socialism. Där har man ju t.o.m. i fyllnadsvalen haft svårt att få tillbaka den depositionsavgift som fastställts som spärr mot småpartier som egentligen inte borde uppträda i valet. Kjell-Olof Feldt frågade efter exempel på nedskärningar. Vi kommer naturligtvis att presentera våra förslag till neddragningar i samband med budgetarbetet nästa år. Kjell-Olof Feldt kan redan nu ta del av åtskilliga förslag som vi anser bör genomföras. Redan för kommande budgetår har vi föreslagit besparingar på sex miljarder utöver dem som föreslogs i budgetpropositionen. Kjell-Olof Feldt försökte göra gällande att Gösta Bohman hade hittat på någonting om socialdemokraternas skattehöjningsförslag. Jag skall, även om det blir en lång uppräkning, återge samtliga de skattehöjningsförslag som från socialdemokratiskt håll har framlagts i år och behandlats i skatteutskot tet. Däri ingår även det som berör skatteomläggningen. Det kan summeras till 16,5 miljarder kronor, och Gösta Bohman har därför varit på den säkra sidan.

Lägger vi till vad som följer av införandet av allmän löneavgift, urgröpning av indexreglering osv., uppgår alltså beloppet till drygt 16 miljarder. Kjell-Olof Feldt kommer inte ifrån att detta är socialdemokratisk högskattepolitik föreslagen i riksdagen under vårens arbete.

Herr talman! Det var värre än vad jag trodde. Jag har inte upplevt en så ohederlig och konstruerad beskrivning av ett annat partis ställningstagande som den Lars Tobisson gjorde just nu. Jag beklagar att jag försökte ursäkta Gösta Bohman. Han är tydligen medskyldig. Men vad gjorde Lars Tobisson? Han blandade in förslag som vi har lagt fram tidigare och som avslagits av riksdagen men som vi icke upprepar i den motion som nu behandlas. Vad som står i den motionen är de förslag som det nu gäller. Tobisson tar upp förslag som riksdagen redan har godtagit, t.ex. kassettavgiften. Den föreslogs av den borgerliga regeringen, men Lars Tobisson påstår att vi lägger fram förslag om den nu. Han tar vidare upp finansieringen av sänkningen av inkomstskatten. Då måste han också rimligen ta med att vi sänker inkomstskatten lika mycket, men det räknar han inte in. Det är bedrövligt att moderata samlingspartiet skall behöva ägna sig åt den sortens argumentation. Det räcker att tala om sanningen: Vi vill höja skatterna med nära 4 miljarder. Det är sanningen — angrip den! Vi vill också använda dessa pengar på ett vettigt sätt. Det är intressant att Lars Tobisson inte vågar säga att ”den nya vägen” är den som man följer i Storbritannien och i USA. Men var gör man det någonstans då? Vad är det för borgerliga regeringar som i dag kan uppvisa framgångar, tillväxt och ökad sysselsättning? I USA och Storbritannien praktiseras den nya vägen, och därifrån hämtar ni och Arbetsgivareföreningen era idéer. Jag kommer ihåg vad Lars Tobisson sade när han hade besökt England alldeles i början av Thatchers regeringstid: Tänk, om vi hade en sådan politik i det här landet! Han är litet beskedligare nu än vad han var då. Sedan det här med den svenska modellen. Vilket besked ger de borgerliga partierna till löntagarna? Jo, vinsterna skall upp och lönerna skall ner. Det står klart utsagt i betänkandet och det har sagts många gånger. Samtidigt skall löntagarna konstatera att jämsides med detta skall sysselsättningen fortsätta att försämras och de sociala förmånerna urholkas. Tror ni att det skapar samförstånd kring den ekonomiska politiken? Det berör mig direkt illa att höra att Lars Tobisson hycklar omsorg om reallönerna. Hur tror Lars Tobisson att det skall gå att få upp vinsterna i en stagnerande ekonomi, om inte lönerna pressas ner? Det är löntagarna som skall betala de högre vinsterna. Vem skall annars göra det? Lars Tobisson tänker väl inte göra det? Den svenska modellen byggde på att vi hade ett samförstånd om fördelningsfrågorna och om vart politiken skulle leda. Lars Tobisson vet lika väl som jag att Sveriges löntagare i dag protesterar, högljutt och energiskt, mot den politik som Lars Tobisson står för. Den politiken tänker han driva igenom med hjälp av de två satellitpartier som han har tagit befälet över nu igen. Det är, påstår jag, att kanske för gott riva sönder den svenska modellen. Den modellen kännetecknades av grundläggande enighet om vart vi är på väg. Det gör inte den nya väg som Lars Tobisson företräder.

Herr talman! Det var ett märkligt försvar Kjell-Olof Feldt hade för att inte redovisa hela listan på skattehöjningsförslag som socialdemokraterna har lagt fram under riksmötet, att en del har avslagits eller att några har genomförts. Lika fullt är det ju skattehöjningar som socialdemokraterna har ställt sig bakom. Eller har de verkligen backat från förslagen som jag läste upp? Är det inte i själva verket så att det som jag räknade upp är sådant som ingår i den arsenal socialdemokraterna har om de skulle återkomma i regeringsställning och få tillfälle att förverkliga den huvudlösa expansions-, högskatteoch regleringspolitik som bär socialdemokraternas märke här i landet liksom i andra länder? Kjell-Olof Feldt försökte försvara sitt misslyckade tal om att kritik mot löntagarfonder är avsteg från den svenska modellen med att sådan kritik skulle vara något slags påhopp mot Sveriges löntagare. Vi vet, Kjell-Olof Feldt, och det kommer att visa sig ännu tydligare i valet, vad Sveriges löntagare tycker om fondsocialismen. De tycker inte om fondsocialismen. Som jag erinrade om i mitt anförande är detta reaktioner inte bara hos gemene man utan även hos dem som verkligen har haft anledning att tänka igenom denna fråga och studera den ingående och som gjort det utifrån socialdemokratiska förutsättningar — de har kommit fram till att hela fondmodellen måste underkännas. Låt mig citera ur Sydsvenska Dagbladet för en vecka sedan, där Berndt Öhman, socialdemokrat och fondutredare, säger så här: ”Det här är det mest långtgående förslag som något reformistiskt socialistparti i Europa lagt fram sedan andra världskriget och det som hänt i Sverige är för mig en gåta. Utanför LO:s och SAP:s etablissemang” — dit Kjell-Olof Feldt hör — ”har jag inte mött någon socialdemokrat som stödjer förslaget.

Herr talman! Ekonomin i Sverige undergick under 1979 betydande förbättringar. Tillväxten i ekonomin som helhet — BNP — uppgick till 4,1 90. Industripropduktionen ökade med omkring 6 90. Uppgången bröts emellertid snabbt. Orsaken var de kraftiga oljeprishöjningar som på nytt satte in hösten 1978 och sedan fortgick till i början av 1980. Från hösten 1978 till våren 1980 steg oljepriserna med omkring 120 96. Den följande lågkonjunkturen blev den längsta och djupaste i västvärlden under efterkrigstiden. Även länderna i öst fick stora ekonomiska problem. Först våren 1982 har man kunnat iaktta vissa uppgångstendenser. En mera markant uppgång väntas först under hösten 1982 eller våren 1983. De strukturella problemen har samtidigt förvärrats. Högre energipriser innebär stora krav på omställningar till energisnålare och mindre oljekrävande produktion. Ny teknik, med bl.a. allmän användning av robotar och nya generationer datorer, bidrar till kraftigt ändrade produktionsförutsättningar. Japan och andra nyindustrialiserade länder fortsätter att öka sina säljansträngningar på världsmarknaden. Tidigare ledande industriländer möter därmed starkt växande konkurrens. Högt kostnadsläge kan inte på samma sätt som tidigare kompenseras med t.ex. kvalitet och leveranssäkerhet. De nödvändiga omställningarna går långsamt. Bristande framtidstro och höga räntor lägger allvarlig hämsko på investeringarna i såväl Sverige som Västeuropa och USA. Förbättringen i ekonomin 1978-1979 följdes hösten 1979 och våren 1980 av starkt stegrad inflationstakt och höjda räntor. Produktionsnedgången 1980 följde det internationella mönstret men förstärktes av konflikten på arbetsmarknaden. Både 1980 och 1981 blev i produktionshänseende mycket svaga år. 1980 års löneavtal innebar en allvarlig försämring av det internationella konkurrensläget. Det växande underskottet i bytesbalansen gav under 1980 och början av 1981 upphov till upprepade valutakriser. Det framtvingade en successiv åtstramning av den ekonomiska politiken. I början av 1981 började på nytt stabilitet återvinnas i grundläggande avseenden. Inflationstakten började att sjunka. Valutaläget stabiliserades. Den under 1980 mycket kraftiga utlandsupplåningen gick ner. Den ekonomiska politiken kunde samtidigt ges en mer offensiv inriktning. Devalveringen och andra åtgärder gjorde det möjligt att även vintern 1981-1982 hålla en för internationella förhållanden mycket låg arbetslöshet. Våren 1982 har de första tecknen gjort sig gällande på en ny konjunkturuppgång. Devalveringen och 1981 års tvååriga löneavtal har medverkat till ett avsevärt förbättrat kostnadsläge. Efterfrågan har förbättrats både inom landet och på exportmarknaden. Export och import är åter i balans. Bytesbalansen undergår en successiv förbättring. Socialdemokraterna slog under våren 1982 in på en ännu mer expansiv linje än tidigare. I praktiken övergavs det krisprogram som partiet antog vid 1981 års kongress. Den socialdemokratiska politiken framstod i stället som ”löftespolitik” inför valet. Regeringen fick trots sin minoritetsställning i allt väsentligt igenom sina förslag i riksdagen. Kommunbesparingarna genomfördes dock först efter en kompromiss med moderaterna om besparingarnas närmare utformning. Underskottet i statsbudgeten för budgetåret 1981 83 förutsågs ett underskott på 82,6 miljarder kronor. Efter det att riksdagen har antagit regeringens besparingsförslag beräknas underskottet för 1981 83 beräknas bli 75,7 miljarder kronor. Den strama budgetpolitiken kombineras också under våren 1982 med en rad offensiva insatser. Till dessa hörde nya riktlinjer för regionalpolitiken, ökat småföretagsstöd och nya riktlinjer på forskningens område. I anslutning till kompletteringspropositionen presenterade regeringen dessutom ett nytt sysselsättningspaket på 2,2 miljarder kronor. Därutöver får skatteomläggningen stor stimulanseffekt på hela ekonomin. Konjunkturen håller våren 1982 långsamt på att förbättras. Fortsättningen blir bl.a. beroende av den internationella ränteutvecklingen och oljepriserna. Svensk ekonomi har det senaste året återvunnit stabilitet i grundläggande avseenden: kraftigt förbättrat kostnadsläge, stabil valuta, ökad valutareserv, minskad inflationstakt, sänkt ränta, balans mellan import och export. Men de strukturella problemen är fortfarande stora. Besparingsarbetet har lett till att budgetunderskottet verkar bli mindre för både innevarande och kommande budgetår än vad man räknat med tidigare, och den mycket kraftiga ökningen av statens utgifter under hela det senaste decenniet har brutits. Denna stabilisering kan utnyttjas för en mer offensiv ekonomisk politik. Riktmärket måste dock alltjämt vara återhållsamhet i fråga om konsumtion och expansion beträffande produktion, export och investeringar. Bägge dessa inslag i den ekonomiska politiken är lika viktiga. Socialdemokraterna har i praktiken övergivit sitt 1981 antagna krisprogram och i valtaktiskt syfte slagit in på en starkt konsumtionsfrämjande politik. Den skulle snabbt leda till att den uppnådda stabiliteten skulle gå förlorad. På samma sätt som i mitten av 1970-talet skulle en sådan politik följas av attacker mot kronan, behov av nya och större lån i utlandet, inflation, höjd ränta, ökat budgetunderskott och minskade möjligheter att komma till rätta med arbetslöshet och andra grundläggande problem i den svenska ekonomin. Arbetsmarknadsläget kommer att förbli kärvt även under hösten 1982. Det nya sysselsättningspaktetet kommer emellertid att motverka ökad arbetslöshet. Inflationen fortsätter att gå ner. Det innebär ökad köpkraft för alla grupper. Det är också det bästa bidraget till en lugn avtalsrörelse. Socialdemokraternas förslag att höja momsen skulle innebära sänkt köpkraft för bl.a. barnfamiljerna och definitivt spräcka löneavtalen för 1982. Trots mer omfattande investeringsstimulanser än någonsin fortsätter investeringarna i näringslivet att sjunka. Ränteläget har här avgörande betydelse. Alla möjligheter att få ner räntan — internationellt och i Sverige — måste tas till vara. Investeringarna är av avgörande betydelse för att vi skall kunna lösa strukturproblemen. De statliga investeringarna ökar 1982 mycket kraftigt. Ansträngningarna att spara energi fortsätter att ge goda resultat. Det är ytterligare en viktig förklaring till att läget för svensk ekonomi klart har förbättrats. På den vägen måste vi fortsätta. I takt med att regeringen Fälldin lägger fram reformförslag för att underlätta arbetsklimatet för små och medelstora företag trappar den socialdemokratiska oppositionen upp sina attacker mot den fria företagsamheten. Det senaste inslaget i socialdemokraternas politiska arsenal är att genom kraftigt höjd förmögenhetsskatt på tillgångar i rörelsen tvinga småföretagaren/jordbrukaren att årligen avstå en del av företagets tillgångar genom att överlåta en skuldrevers eller aktier till staten. Detta förslag har kommit i skymundan i den politiska debatten. Men det förtjänar att synas i sömmarna, eftersom det skulle få långtgående konsekvenser för svenskt näringsliv om det genomfördes, konsekvenser som klart kan jämföras med vad förslaget till löntagarfonder skulle leda till. LO-SAP-förslaget till fackföreningsfonder, s.k. löntagarfonder, skapar en ny maktkoncentration inom svenskt näringsliv. De kollektiva fonderna skall byggas upp genom att arbetsgivaravgiften höjs med 1 26. På detta sätt får fonderna nära 3 miljarder kronor årligen. Dessutom skall fonderna ta hand om 20 96 av företagens vinster över en politiskt bestämd nivå. Detta skulle ge ytterligare någon miljard. På detta sätt skulle fonderna komma att förfoga över mycket stora belopp årligen för att köpa aktier i börsnoterade företagen. SAP och LO-kongressens uttalade krav på maximal utdelning på insatt kapital innebär att aktieköpen kommer att koncentreras till stora, välrenommerade börsföretag. Följden blir att de företag som kanske bäst behöver tillskott av riskvilligt kapital dräneras på detta. Koncentrationen av makt till de fackföreningsstyrda fonderna försvårar regionala satsningar och satsningar i småföretag — satsningar som är nödvändiga för ett decentraliserat och dynamiskt näringsliv men som med hänsyn till vad som hittills varit vägledande för socialdemokraterna inte skulle ges någon hög prioritet. Det skulle också innebära en successiv övergång till en planekonomi där den enskilde löntagarens inflytande sätts ur spel. Industrins behov av nytt riskkapital beräknas till ca 3 miljarder kronor per år under 1980-talet. Hälften av detta skulle hushållen behöva svara för genom att öka sitt sparande. Hushållen svarar redan i dag för ca hälften av detta genom det av socialdemokraterna kritiserade skattefondssparandet, som nu är uppe i en takt av 1,5 miljarder kronor om året. Nära 400 000 personer deltar nu i detta sparande. Några fackföreningsfonder behövs alltså inte för att klara industrins behov av riskkapital. Samtidigt som socialdemokraterna nu arbetar på att socialisera alla aktiebolag som går med vinst, lägger man också fram förslag, som jag sagt tidigare, som kanske leder till att även småföretag och lantbruk successivt förs över i samhällets ägo. Ledande socialdemokrater föreslår nu att förmögenhetsskatten för företag skärps. De företagare som inte har råd att betala genom att öka sitt löneuttag skall i stället få lämna skuldreverser eller aktier i företaget till staten. Dessa reverser förfaller sedan till betalning den dag företagaren upphör med sin verksamhet. Genom att skärpa förmögenhetsbeskattningen av det seriöst arbetande kapitalet i företagen kan man ”komma åt” de företag och lantbruk som inte drabbas av löntagarfonderna. Resultatet blir att svenskt näringsliv, industri, hantverk och jordbruk överförs i samhällets ägo. Detta förslag måste med kraft avvisas. Det är genom en satsning på den initiativkraft som finns i de mindre och medelstora företagen som svenskt näringsliv kan förnyas och få den vitalitet som behövs för framtiden. Detta motverkas genom LO-SAP-förslagen till fackföreningsfonder och skärpt förmögenhetsskatt. Den nyligen presenterade småföretagarpropositionen innebär däremot viktiga förbättringar när det gäller de mindre företagens arbetsvillkor. Framför allt premieras den som är beredd att satsa för framtiden och att ta i litet extra. Åtgärderna inriktas i första hand på att underlätta företagens försörjning med riskkapital. Nya krafttag tas också för att begränsa och förenkla företagens uppgiftslämnande. Företagarna skall ägna sig åt det som de är specialister på, nämligen att producera och sälja, inte att fylla i blanketter. Regeringen Fälldin går nu fram på bred front för att förbättra klimatet i svenskt näringsliv och för att stimulera företagarna till personliga satsningar för framtiden. Genom en förstärkt regionalpolitik kan näringslivets resurser komma även sysselsättningssvaga regioner till del. I kombination med förbättringar för de kooperativa företagen samt stimulans och stöd för löntagarägda företag kan denna politik stärka svenskt näringsliv, slå vakt om sysselsättningen och värna om marknadsekonomin. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande.

Herr talman! De borgerliga regeringar vi haft sedan 1976 har konsekvent attackerat den offentliga sektorn. Genom att föra en politik som ökat underskottet i statskassan från 3,7 miljarder kronor 1975/76 till ca 77 miljarder kronor i dag, har man skapat ett läge som nu ger regeringen ett alibi för att börja nedrusta den offentliga sektorn. Beslut, som för fem år sedan var helt otänkbara och som kategoriskt tillbakavisades av bl.a. vår nuvarande statsminister, har fattats av denna riksdag i de yttersta av dessa dagar. Jag tänker närmast på införandet av karensdagar i sjukförsäkringen, på försämringar av arbetslöshetsförsäkringen och på beslutet för något år sedan att ej fullt ut värdesäkra pensionerna. Men det är inte bara den sociala tryggheten som man börjat nagga i kanten. Utbildning, arbetsmarknadsinsatser och minskade offentliga investeringar är också områden som drabbats hårt av de s.k. sparplanerna. Nu har nedrustningen av den offentliga sektorn gått så långt att för första gången i modern tid minskar även antalet sysselsatta inom denna sektor. Härmed har vi nått ett läge, där vi egentligen inte längre har någon sektor i samhället inom vilken sysselsättningen ökar. Regeringen för på moderaternas villkor en politik som leder till ökad arbetslöshet. Från borgerligt håll försöker man försvara denna politik genom att säga att en begränsning av den offentliga sektorn är nödvändig för att skapa utrymme för industrin och dess möjligheter att konkurrera — i första hand exportindustrin - så att vi kan förbättra balansen i våra utrikesaffärer och så småningom börja betala de stora utlandslån staten tvingats ta under de borgerliga regeringsåren. Det är en myt att tro att man hjälper svensk industri genom att försämra för sjuka, gamla och arbetslösa eller att inte satsa tillräckligt på energiinvesteringar, kommunikationer, utbildning, forskning, barnomsorg m.m. Genom att skapa ett konstlat motsatsförhållande mellan offentlig och privat sektor ökaristället de ekonomiska problemen i samhället, då den lägre ekonomiska aktiviteten innebär minskade statsinkomster, ökade kostnader för arbetslöshet, större svårigheter för handel och industri på hemmamarknaden osv. Det som blivit så ödesdigert för det svenska samhället är den brist på helhetssyn som i dag, precis som på 1920-talet, kännetecknar borgerlig politik. Lika litet som på 1920-talet löser man i dag Sveriges och de enskilda människornas problem genom att spara och skära ner den offentliga sektorn. Allting blir bara värre. Ty som de stora fackliga organisationerna inom den offentliga sektorn — Svenska kommunalarbetareförbundet, Svenska kommunaltjänstemannaförbundet, TCO-S och Statsanställdas förbund — säger i sin programskrift om den offentliga sektorn under 1980-talet, så är den offentliga tjänsteproduktionen något av en motor som skapar möjligheter för näringslivet. Tankarna i denna programskrift redovisas i en socialdemokratisk motion, som behandlas i det betänkande från finansutskottet som vi nu debatterar. Låt mig nämna några exempel på åtgärder från den offentliga sektorn som ökar näringslivets och industrins konkurrenskraft. En väl utbildad arbetskraft är en förutsättning för teknisk utveckling och en effektiv produktionsapparat. En bra fungerande miljö-, hälsooch sjukvård har utöver välfärdseffekter för den enskilde en stor betydelse för arbetskraftens kvalitet. En utbyggd barnoch äldreomsorg är avgörande för tillgången på arbetskraft, främst när det gäller kvinnor som vill förvärvsarbeta. Bra kommunikationer och en effektiv och miljövänlig energiproduktion är enligt näringslivet självt nyckelfaktorer för all industriell verksamhet. De investeringar som görs i vägar, energianläggningar, hamnar, reningsverk, skolor, daghem, sjukhus m.m. skapar dessutom en upphandling från samhällets sida på drygt 70 miljarder kronor och ger därmed bl.a. svensk industri en betydande ordertillgång. Den kan då bättre utnyttja sin produktionsapparat och upprätthålla sysselsättning, samtidigt som den stimuleras till investeringar och ges goda förutsättningar för framgång på exportmarknaden. För att svensk industri skall kunna hävda sig på världsmarknaden krävs i framtiden betydande insatser på forskningsoch utvecklingsområdet. Detta förutsätter en väl utvecklad utbildningsoch forskningssektor samt andra samhällsinsatser på detta område. Det är därför viktigt att slå hål på den myt borgerliga politiker försöker sprida om att det finns ett motsatsförhållande mellan offentlig och privat sektor och att industrin lättare skulle kunna få arbetskraft om man begränsar den offentliga sektorn. Självfallet är vi socialdemokrater medvetna om att det hastigt växande budgetunderskottet och de snabbt växande utgifterna för statsskuldräntor begränsar utrymmet för ökade statsutgifter. Men om vi minskar på för vår utveckling viktiga samhällsutgifter och samtidigt låter människor gå arbetslösa, får det som följd att statsinkomsterna minskar och att samhällets utgifter för arbetslöshet och sociala skadeverkningar ökar mångdubbelt. I den socialdemokratiska reservationen 2 till finansutskottets betänkande har vi ställt oss bakom den syn på den offentliga sektorn som jag nu redovisat och som också framförts i motion 891 och kommit till uttryck i den socialdemokratiska partimotionen. Utredningar om den offentliga sektorns betydelse för sysselsättningen måste vara en integrerad del av såväl finansplaneoch nationalbudgetarbetet som arbetet med långtidsutredningarna. Därmed kan kravet i motion 891 tillgodoses utan att en särskild utredning tillsätts. I detta avseende har det varit stora brister i de senaste årens arbete med finansplan och långtidsbudgetar — naturligtvis på grund av att de borgerliga av ideologiska skäl har en strävan att begränsa den offentliga sektorn. Fru talman! Det krävs att vi återigen här i landet får en regering som har en helhetssyn på samhällsekonomin. Det krävs en tillväxt i både den privata och den offentliga sektorn, för att värna den fulla sysselsättningen och för att slå vakt om såväl välfärden som en rättvis fördelning av denna. Det krävs en politik som utnyttjar samhällets resurser och tar till vara människornas vilja till arbete. För en sådan politik talar de socialdemokratiska reservationerna som är fogade till finansutskottets betänkande nr 40, och jag vill yrka bifall till dessa.

Fru talman! Debatten mellan regeringen och socialdemokraterna om besparingar eller skattehöjningar visar på en viktig skiljelinje. Men den gäller inte välfärdssamhället och den sociala tryggheten. Nej, den går mellan dem som inser och dem som inte inser att det viktigaste försvaret för välfärdssamhället är att hävda konkurrenskraften på exportmarknaderna. För några år sedan talades det i samhällsdebatten om två kulturer. Man syftade på humanister och tekniker, som levde i skilda världar, inte förstod varandras språk, inte förstod varandras tänkesätt. Det finns en liknande brist på ömsesidig förståelse i debatten om den ekonomiska politiken. För många människor är vårt beroende av näringslivets konkurrenskraft verkligen inte någon abstrakt teori. De känner av det på ett mycket handgripligt sätt. För dem finns det ett direkt samband mellan näringslivets framgångar och motgångar i den hårda internationella konkurrensen och deras egen trygghet och levnadsförhållanden. Det gäller människor som arbetar i exportföretag, i importkonkurrerande företag och hos underleverantörer till sådana företag. De här människorna vet att om vår inflation är lägre än omvärldens, om vår konkurrenskraft ökar, om tekniken utvecklas, om lönsamheten är god — då märks det i form av expansion, investeringar, nyanställningar, framtidsoptimism och, inte minst, trygga jobb. Men är utvecklingen den motsatta dröjer det inte länge förrän företagskriserna står för dörren. Om alla människor kände av — eller åtminstone försökte leva sig in i — de här villkoren skulle det vara lättare att utforma den ekonomiska politiken. Men nu har vi också vad som brukar kallas den skyddade sektorn. Där har man uppenbarligen en mycket begränsad förståelse för den konkurrensutsatta sektorns villkor. Ett exempel på det är det ekonomisk-politiska program som de offentliganställdas organisationer nyligen lade fram. Där påstår man frankt att industrins problem inte har något med lönekostnadsutvecklingen sedan början av 1970-talet att göra — och glömmer helt bort att dagens kostnadsläge uppnåtts först efter tre devalveringar på totalt 25 90. Där påstår man också att en fortsatt snabb offentlig expansion och ett ökat skatteuttag skulle vara lösningen på landets problem — men bortser helt från att det skulle driva upp kostnaderna och försvaga industrins konkurrenskraft på nytt. Den skyddade sektorn företräds av starka organisationer. Men inga organisationer i världen är så starka att de kan upphäva den skattefinansie rade sektorns beroende av utvecklingen inom den utlandskonkurrerande sektorn. Den skyddade sektorn är därför i längden bara en skenbart skyddad sektor. Om konkurrenskraften försvagas blir konsekvenserna negativa inte bara för företag och anställda som arbetar i internationell konkurrens, utan på sikt annat som ytligt betraktat inte konkurrerar med vår omvärld. Skall de två ”kulturerna” i den här debatten kunna förenas så måste man inse att det finns ett sådant här samband: En politik som syftar till att förstärka konkurrenskraften hos den del av vårt näringsliv som arbetar i internationell konkurrens är nödvändig för att klara den offentliga sektorn och den sociala välfärden. I regering såväl som i opposition har vi ett ansvar för att sprida insikten om hur beroende den offentliga sektorn är av ett framgångsrikt näringsliv. Självfallet gäller också det motsatta: näringslivet behöver för sin framgång stora delar av den offentliga sektorn. Jag vågar påstå att den offentliga sektorns expansion under lång tid gav åtskillig näring också till den industriella expansionen. Men vi har nu passerat vad som kan anses vara en rimlig balans mellan den offentliga och den privata sektorn. Vi kan helt enkelt inte längre skattevägen finansiera de offentliga utgifterna utan att få orimliga skadeverkningar på kostnadsläge och konkurrenskraft inom den del av näringslivet som arbetar i internationell konkurrens. Alltför länge och alltför ofta har många politiker och organisationer betett sig som om den offentliga sektorn kunde leva sitt eget liv, opåverkad av den övergripande ekonomiska utvecklingen. Jag skall gärna medge att den kritiken delvis drabbar oss själva. I det reviderade budgetförslaget har jag illustrerat en del av det här problemet med den statsfinansiella utvecklingen sedan 1970-talets början. Nu har vi sett hur ett sådant här handlingsmönster leder till ökade obalanser i ekonomin. Trots det finns det de som i stort sett vill fortsätta i gamla hjulspår. Regeringen har i stället valt att lägga om politiken. Syftet med den omläggningen är att skapa förutsättningar för en industriell expansion. Om en sådan skall bli möjlig måste resten av ekonomin — och då inte minst den offentliga sektorn — anpassas till de krav som en ökad konkurrenskraft inom främst industrin ställer. De besparingar som vi föreslagit under senare år, och som vållat den största politiska debatten, är ett led i en sådan här politik för industriell expansion. Socialdemokraternas ofta framförda påståenden att vi sparar som ett led i en ideologiskt motiverad social nedrustning borde en gång för alla kunna hänföras till den politiska retorikens sophög. När vi sparar så är det för att ge utrymme för expansion i näringslivet, för att slippa höja skatterna och därmed någorlunda skydda reallönerna framöver, för att hålla tillbaka inflationen, för att minska budgetunderskottet, och för att långsiktigt trygga den grund som hela välfärdssamhället vilar på. När det gäller målen har vi stöd från de flesta håll. Men när det gäller de nödvändiga åtgärderna får vi oftast dra det tunga lasset själva. För den som säger nej till besparingar finns det bara två alternativ: ökat budgetunderskott eller skattehöjningar. Socialdemokraterna väljer bådadera. Deras budgetalternativ för nästa budgetår skulle spä på budgetunderskottet med ett par miljarder kronor, trots att bl.a. momsen och arbetsgivaravgifterna höjs. På sikt blir det än värre. Då bortfaller en del engångsförstärkningar av budgeten som hjälper upp det just nästa budgetår och underskottet ökar med mellan 5 och 6 miljarder kronor. Det är uppenbart att skattehöjningarna skulle minska reallönerna och att ett ökat budgetunderskott skulle få en rad allvarliga effekter på ekonomin. Låt mig citera det socialdemokratiska krisprogrammet: ”Kreditoch kapitalmarknaderna snedvrids. Angelägna investeringsprojekt riskerar att trängas ut från kreditmarknaden av den växande statliga upplåningen. Räntenivån drivs upp, vilket fördyrar produktiva investeringar. I stället stimuleras framväxten av en okontrollerad grå lånemarknad med skyhöga räntor för lån som i stor utsträckning går till konsumtionsändamål. Budgetunderskottet driver dessutom på inflationen både genom att pressa upp räntenivån och genom att öka penningmängden i ekonomin.” Det är obegripligt hur man med den här insikten om vad ett ökat budgetunderskott innebär kan föreslå en ytterligare påspädning av det. Till sist är det väl knappast heller ett ökat budgetunderskott man förordar utan sannolikt skattehöjningar — även om man avvaktar med besked om alla de höjningar som måste komma. Före valet tycks inte socialdemokraterna ha modet att presentera den ”plan för rättvisa skattehöjningar” som en ledande socialdemokrat aviserade för något år sedan. T. v. kan vi bara konstatera att alla de besparingar som socialdemokraterna sagt nej till under senare år motsvarar t.ex. ungefär 10 Jo i moms eller lika mycket i höjda arbetsgivaravgifter. Det är kanske ingen händelse att det är ungefär på den nivån man hamnar, om man adderar de socialdemokratiska förslagen till höjningar av arbetsgivaravgifterna sedan regeringsskiftet 1976? Hur långt har då regeringens ekonomiska politik fört oss mot ekonomisk balans? Ja, fru talman, visst är det en lång väg kvar. Men yrkespessimisternas bild av hur svensk ekonomi sakta men obevekligt glider vidare mot avgrunden är dess bättre felaktig. När det gäller flera av de viktiga faktorerna har vi passerat vändpunkterna. Det måste inte längre bli sämre innan det hr bättre. Jag tänkte illustrera det här med några bilder. Den första visar vårt oljeberoende, sedan man rensat bort effekterna av konjunktursvängningar och liknande. Prisutvecklingen i förening med energipolitiken har sänkt oljeförbruk ningen per produktionsenhet med en dryg fjärdedel sedan den första oljekrisen. Det är en bra början. För att nå ekonomisk balans måste vi emellertid med kraft gå vidare i samma riktning. Den vidgning av kurvorna som bilden visar på är ett klart belägg för att regeringen är mycket aktiv på det område som också Kjell-Olof Feldt i sitt inledningsanförande talade för. Det finns alltså ingen som helst skillnad i attityderna till det här problemet mellan socialdemokraterna och regeringen. Den andra bilden tar upp ett annat problem, och det har samband med vad oljan betyder för vår utrikesbalans. Det är en av de saker som syns på det här diagrammet. Det är handelsbalansen som visas. Vi ser den mycket negativa utvecklingen efter den andra oljekrisen och den åtföljande internationella nedgången. Men vi ser också hur kurvan efter devalveringen pekar kraftigt uppåt. Här har vi de första positiva resultaten av regeringens och arbetsmarknadsparternas kostnadsbegränsande politik. Hittills under året har vi ca 3 miljarder i positiv handelsbalans — det motsvarar vad vi hade som prognos för hela årets överskott. Vi har alltså redan nu motsvarat de förväntningar som angavs i januari. Likadant är det på det tredje diagrammet. Det visar konsumentpriserna. Vi ser den mycket allvarliga utveckling som följde på oljekrisen och på avtalsrörelsen 1980 med den åtstramning som då framtvingades. Men nu är vi åter på väg nedåt, genom tvåårsavtalet, momssänkningen och en del andra politiska åtgärder. Slipper vi nu nya svåra internationella störningar, är det rimligt att vi kan komma ned till en nivå på 5 å 6 Zo och hålla oss kvar där. Det kräver naturligtvis att alla parter samverkar i den riktningen. Skattereformen gör det lättare att lyckas. Det spred sig för ett par år sedan en överdriven pessimism om möjligheterna att påverka statens och kommunernas utgiftsutveckling. Därför skulle jag vilja få in nästa bild, som något illustrerar detta. Men nu har vi en tid fört en vill jag påstå handfast politik gentemot kommunerna genom att påverka deras ekonomiska rörelseutrymme. På nästa diagram ser vi hur ökningstakten för den offentliga sektorns resursanspråk går nedåt. Vi ser också hur vi når målet på den kommunala sidan — en procents volymtillväxt. På den statliga sidan handlar det som bekant numera om en minskningstakt, inte en ökningstakt. Även det sista diagrammet, över industriproduktionen, visar att vi passerat vändpunkten. Även om utgångsläget sannerligen inte är så lysande, är vi nu otvetydigt på väg mot rätt håll. Regeringens prognos för industriproduktionens utveckling under året är inte överoptimistiskt. Vi ser att vi ligger ganska bra till i förhållande till prognosen. Industriutvecklingen är naturligtvis av avgörande betydelse för att även sysselsättningsprognosen skall hålla och för att vi successivt skall få ett klart bättre läge på arbetsmarknaden. De som trott att kursomläggningen i den ekonomiska politiken 1981 varit verkningslös har alltså haft fel — grundligt fel. Hade regeringen fört en annan politik — den politik vi ofta får höra att vi borde föra — så hade vi i dag haft sämre konkurrenskraft, fler arbetslösa, sämre exportutveckling och sämre förutsättningar för den kommande avtalsrörelsen. Men därmed har jag inte sagt att problemen är över. Att ha lagt kursen rätt är minsann inte detsamma som att vara i hamn. Därför måste vi tänka efter vad som krävs av oss som deltar i samhällsdebatten, för att vi skall kunna fortsätta på den här kursen. Jag vill säga att det ställer utomordentligt stora krav, inte bara på regeringen utan också på oppositionen, på arbetsmarknadens parter och på det övriga organisationsväsendet. Eftersom konkurrenskraften och kostnadsutvecklingen måste stå i centrum för all politik, så ställs de största kraven när det gäller förmågan att hantera inkomstbildningen och begränsa inflationen. För att den ekonomiska återhämtningen skall lyckas är det också nödvändigt att vi slipper de socialdemokratiska löntagarfonderna. Därför är det uttalande mot fonderna som finansutskottet föreslår såväl befogat som angeläget. Man kan ägna åtskillig tid åt att diskutera detaljer i olika fondförslag. Men ett är helt klart, och det är att om de genomförs fullt ut så blir resultatet en snabb kollektivisering av ägandet och socialisering av svenskt näringsliv. Det är närmast uppseendeväckande att när socialdemokraterna i sin utskottsreservation försvarar fondidéerna så går de helt förbi socialiseringsfrågan, trots att de själva och alla andra här i kammaren väl vet att det är det som är själva kärnfrågan. Socialdemokraterna vill numera i debatten gärna göra gällande att alla konsekvenser av fonderna, ja, nästan hela fondidén, är något som fondmotståndarna hittat på bara för att skapa problem för socialdemokraterna. Men i ärlighetens namn måste de erkänna att det inte är så. Vi har aldrig påstått någonting annat om fonderna och deras effekter än vad socialdemokraterna och LO själva gjort. Det är bara det att de nu inför valet så ogärna vill bli påminda om vad de ansåg var högsta visdom för mindre än ett år sedan. Om den socialdemokratiska ledningen vill slippa debatten om löntagarfonderna är det bara en sak som duger, nämligen att lägga förslaget åt sidan. Vi skulle verkligen välkomna ett sådant initiativ. Det skulle väsentligt öka förutsättningarna för den konstruktiva dialog om hur vi skall lösa de ekonomiska problemen som också socialdemokrater ibland efterlyser. Kjell-Olof Feldt beklagade i går här i kammaren att samarbetet över blockgränserna begränsats till inkomstskattereformen. Jag instämmer gärna i det. Men det är verkligen inte vi som har valt konfrontationens väg, utan socialdemokraterna. Det gäller både i löntagarfondsfrågan och i diskussionen om de nödvändiga besparingarna i stat och kommun. Socialdemokraterna anslår ibland en försonlig ton i debatten, men bjuder oftast med armbågen. Ett exempel är inbjudan till näringslivet och de borgerliga partierna att efter valet få vara med och diskutera tekniken för att genom löntagarfonder socialisera Sverige, samtidigt som man inte är beredd att vika från de principer som vår kritik gäller, främst att det skall vara kollektiva fonder. Tonfallet kan i förstone verka försonligt, men lyssnar man ordentligt skorrar det falskt. Sådana villkor kan vi aldrig acceptera. Jag har tidigare framhållit att de socialdemokratiska skattehöjningarna innebär ett hot mot reallönerna. Detsamma gäller naturligtvis eventuella löntagarfonder, som ju i praktiken skall finansieras med ännu högre skatter. Det är inte sant att den socialdemokratiska politiken underlättar avtalsrörelserna framöver, och det blir inte sant även om fackligt aktiva socialdemokrater ger den politiken sitt stöd. Inte sedan tiden närmast efter andra världskriget har vårt land varit i så stort behov av samarbete och samspel om en positiv industriell utveckling som nu. Jag är övertygad om att också många socialdemokrater inser att det sämsta vi då kan göra är att gå in i en uppslitande strid om vårt ekonomiska system. Det skulle skärpa alla motsättningar till det yttersta. Slutsatsen borde vara given. Fru talman! Två frågor kommer med all sannolikhet att dominera valdebatten fram till den 19 september. Den ena är om vi skall fortsätta höja skatterna eller hålla tillbaka de offentliga utgiftsökningarna genom besparingar, den andra är om vi skall införa ett kollektivt löntagarfondssystem med dess konsekvenser för det ekonomiska systemet eller om vi skall bygga vidare på och förstärka marknadsekonomin. Vi har i handling visat vilken väg vi vill satsa på: genom besparingar kan vi undvika skattehöjningar och ge löntagarna en chans att trots låga avtal skydda sina reallöner. Genom stimulans av enskilt aktiesparande kan vi tillföra näringslivet det riskviliga kapital det behöver och samtidigt förstärka marknadsekonomin. Det är vårt alternativ till skattehöjningsoch socialiseringspolitiken.

Fru talman! Ekonomioch budgetministern, liksom så många andra på den borgerliga sidan, talar mycket om att man försöker skapa utrymme för industriell expansion. Och det skall man alltså göra genom beskärningar av de offentliga utgifterna. Då vill jag ställa två frågor till Rolf Wirtén: Hur skapar slopandet av karensdagar utrymme för den industriella expansionen? Hur skapar en övervältring av kostnaderna för arbetslöshetsförsäkringen på de försäkrade utrymme för den industriella expansionen? Det är det ena. Det andra: Den offentliga sysselsättningen måste minskas, står det i finansutskottets betänkande. Man skall alltså skapa utrymme för den industriella expansionen genom att minska sysselsättningen inom den offentliga sektorn eller hålla den tillbaka. Då måste jag fråga: I dag står 330 000 utanför den ordinarie arbetsmarknaden — räcker de inte till för den industriella expansion som regeringen och de borgerliga partierna vill ha, eller hur många hundratusen skall stå i denna reservarmé för att ni skall anse att det finns utrymme för den industriella expansionen? Nr 172 Sedan säger Rolf Wirtén att den socialdemokratiska politiken ökar Torsdagen den budgetunderskottet på sikt. Däremot kan han inte påstå, och det gör han inte | 10 juni 1982 heller, att vår politik ökar budgetunderskottet nästa budgetår — men på sikt ———— 2" skulle det då göra detta; Den ekonomiska Rolf Wirtén för samma resonemang om vår budgetpolitik som han fört om politiken, m.m. sin egen nedskärningspolitik. I båda fallen hamnar han fel. Han tar inte hänsyn och har inte i sin egen politik tagit hänsyn till effekterna utanför budgeten i samhällsekonomin. Nedskärningspolitiken har alltså sänkt produktionen och ökat arbetslösheten och därmed minskat statens inkomster och ökat statens utgifter. Jag konstaterar att bara arbetslösheten direkt kostar staten 1 miljard kronor i månaden. Förklaringen på detta mysterium är att regeringen aldrig ägnat sig åt att analysera varför dess egen nedkärningspolitik bara leder till ett stigande budgetunderskott. En klok utgiftspolitik stimulerar produktionen och minskar arbetslösheten, och det är en sådan politik som vi skall försöka föra. Den ger den motsatta effekten på sikt. Den ökar statens inkomster och minskar dess utgifter i och med att ekonomin börjar fungera. Gör den analysen av er egen politik, Rolf Wirtén, och ni skall finna att det fungerar på detta sätt! Jag måste ställa en fråga till Rolf Wirtén, eftersom ni har underordnat er moderaterna i finansutskottet, vilket Lars Tobisson var mycket nöjd med. Moderaterna har tagit befälet igen. Varför det? Varför inte försöka hävda en egen linje i den ekonomiska politiken? Nu är ni fast för moderaterna, med allt deras tal om nya vägar och nyliberalism. Inser ni inte att ni har fångats in igen? Den korta perioden i frihet utanför buren är nu slut.

Fru talman! Rolf Wirtén visade bilder för oss här och föreläste till dem. Men de här bilderna sade inte särskilt mycket. Framför allt glömde Rolf Wirtén att visa vissa bilder, exempelvis av arbetslöshetens omfattning eller — för att använda Kjell-Olof Feldts terminologi, som jag finner marxistiskt intressant — bilder av omfattningen av den industriella reservarmén. Vi fick exempelvis se en bild över industriproduktionens utveckling. Den visade att industriproduktionen har gått upp, och sedan har den gått ned. Sedan har den gått upp, och sedan har den gått ned igen under 1970-talet. Det är ju ett rätt vanligt mönster. Men vad bevisar det för något? Vi har korta vågor i den industriella utvecklingen. Nedgångarna kommer tätare än de gjorde under tidigare årtionden. Regeringens uppfattning är ungefär att när industriproduktionen går upp är det regeringens förtjänst. När den går ned beror det på löntagarna, eller på den gamla regeringens åtgärder. Men vi fick inte genom bilderna på tavlan något bevis för den avgörande tes som Rolf Wirtén skulle bevisa, att det här skett ett trendbrott — den nya term som Rolf Wirtén och ekonomidepartementet älskar. I själva verket är det fortfarande så att regeringens ekonomiska politik bidrar till att försvåra för Sverige att komma ut ur den ekonomiska krisen. 58 Här finns det några sammanhang som Rolf Wirtén inte ville gå in på. Vi har det mycket viktiga sammanhanget att den nedskärningspolitik som regeringen bedriver och som den vill fortsätta att bedriva minskar och håller tillbaka efterfrågan i samhället. Men därmed försvårar man möjligheten till en produktionsuppgång och försvårar möjligheten att bättre utnyttja den produktionskapacitet som finns och som nu är oanvänd. Det är 20 90 av industrins produktionskapacitet som vi inte använder. Det är många hundra tusen människor som icke får vara i produktivt arbete. Detta är grundorsaken till de ekonomiska problemen, och situationen förvärras genom regeringens nedskärningspolitik. Det skapas, som herr Feldt mycket riktigt påpekade, inget utrymme för industriell expansion genom att man inför karensdagar, försämrar för de gamla och sjuka osv. Vad är egentligen regeringens recept för att få till stånd ökad sysselsättning? Hur skall vi få det under de förhållanden som råder, i det konkreta läget i Sverige, och vad vill regeringen göra mot den allt starkare maktkoncentration som finns i det privata näringslivet? Det är frågor som inte alls har belysts av regeringens företrädare i den här debatten.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt undrade vad det finns för samband mellan de besparingar som vi gör och försöken att få till stånd en industriell tillväxt. Det förhåller sig naturligtvis så — och jag är övertygad om att Kjell-Olof Feldt är väl medveten om det — att man tvingas hålla tillbaka resurserna om man inte har en tillväxt som kan bära konsumtionen. Vad vi har gjort i Sverige under ett antal år på 1970-talet är att vi har förbrukat mer än kakans storlek tillåtit. Vi har haft en konsumtionsökning i storleksordningen 6-7 96 när tillväxten bara varit 2-3 26. I det långa perspektivet — och det är f. ö. inte alls särskilt långt — går detta inte ihop. Det är den politiken vi nu får lida av, och vi måste försöka återställa svensk konkurrenskraft, så att tillväxtkrafterna återigen kan göra sig gällande. Därvidlag finns naturligtvis också den kostnadsexplosion under 1970-talet med som en betydande börda vilken socialdemokraterna har ett betydande ansvar för. Den viktigaste uppgift vi nu har är att försöka få en balans i den svenska ekonomin, och då arbetar regeringen både med sparmålen och med att få fart på inkomstsidan, få tillväxt, arbeta och spara oss ur krisen. Det är det dubbla grepp som jag har talat om under hela den tid jag har haft ansvaret i regeringen för ekonomin. Jag kommer att fortsätta att tala för detta. Det gäller att lägga ut besparingarna på ett så rättvist sätt som möjligt. Det går inte att göra så att inga människor drabbas. Det känns att göra nedprutningar, men de är i dag nödvändiga, och information därom kan Kjell-Olof Feldt själv ta del av i de skrifter som har getts ut av det socialdemokratiska partiet. Jag tänker framför allt på boken Framtid för Sverige. Där har man flera gånger påpekat just dessa saker. Man säger: Av tvingande ekonomiska skäl måste därför ett kärvt mål formuleras för de offentliga utgifternas utveckling under de kommande åren, detta oavsett om utgifterna avser den offentliga sektorns egen verksamhet eller transferering ar till andra sektorer i ekonomin. För att få utrymme för dessa utgiftsökningar bör det vara möjligt att banta verksamheter och ompröva utgiftsprogram, som vid en noggrann prioritering inte bedöms vara av betydelse för att uppfylla centrala välfärdsoch fördelningsmål. Det här är vad ni sade i ert krisprogram. Varför har ni gett upp? Varför försöker ni inte fullfölja det dubbla greppet i politiken — att försöka både spara och arbeta sig ur krisen? I stället säger ni — så måste jag tolka Kjell-Olof Feldt, och ännu mer Hans Gustafsson — att ni är beredda att lägga fram en plan för skattehöjningar för svenska folket. Det är den vägen som ni nu tycks glida över på, som ni vill använda er av. När det blir känt är jag övertygad om att svenska folket — som redan lever med en 50-procentig skattekvot — kommer att finna att det är en dålig väg ni rekommenderar. Jag skulle kunna fullfölja resonemanget om ert krisprogram med att också citera de socialdemokratiska ekonomer som har varit mycket aktiva i er debatt om det här. Jag tänker på herrar Villy Bergström, Klas Eklund, Harry Flam, Carl Hamilton, Nils Lundgren och Klas-Göran Mäler. De skrev i en artikel i Stockholms-Tidningen för en tid sedan: ”Det är viktigt att denna strama politik får ett genomslag redan nu. De ståndpunkter som vissa socialdemokrater framfört, enligt vilka en kommande socialdemokratisk regering först under några år skulle kunna bedriva en expansiv utgiftspolitik för att därigenom ”få fart” på Sverige och därefter ta itu med underskottsproblemen, är rena illusionsmakeriet”. Så säger alltså dessa socialdemokratiska ekonomer.

Jag tror att det finns anledning för den socialdemokratiska partiledningen att något mera lyssna till dem, när man nu alltför mycket har slagit in på opportunismens väg, när man inte vill erkänna att det är nödvändigt att ta tag i utgiftssidan utan i stället — som man nu faktiskt gör — bara gisslar varje försök att åstadkomma en vettig besparing. Det är också så, fru talman, att man får inte någon förbättrad konkurrenskraft genom att lägga nya bördor på näringslivet. Men det är detta socialdemokraterna är beredda att göra. Den frågan har tidigare varit uppe i debatten, och jag skall inte repetera vilka punkter det gäller, men det finns en hel katalog över ting som kommer att slå hårt mot den svenska konkurrenskraften. Ni försvarar er med att säga att ni presenterar ett investeringsprogram för att förstärka den svenska ekonomin. Det programmet är också något som är värt att studera och fundera kring. Där finns visserligen förslag till en del investeringar. Några av dem tycker jag är bra, och de ligger i linje med vad regeringen själv har föreslagit, exempelvis investeringar när det gäller transport, energi och vägar. Det kan vara riktiga åtgärder som kan förbättra den struktur som näringslivet är beroende av, och det sade jag också i mitt huvudanförande. Men när socialdemokraterna sedan vill satsa miljardbelopp på hyresrabatter och miljardbelopp på bostadsbyggandet i övrigt, då är det fråga om investeringar som icke leder till en förbättring av den svenska ekonomin. De investeringar vi vill ha är ju ändå sådana som ger ett plus i samhällsekonomin. Vad beträffar bostadsbyggandet är ju Kjell-Olof Feldt väl medveten om att vi, med undantag av Stockholmsregionen, i stort sett har balans när det gäller lägenheter. På det området bör vi naturligtvis göra vad regeringen föreslår, nämligen förstärka reparations-, ombyggnadsoch tillbyggnadsverksamheten. Där har vi lagt fram förslag som ger ett tillskott i samhällsekonomin på i storleksordningen 2 miljarder. Men att bygga lägenheter runt om i landet som inte efterfrågas, det förbättrar sannerligen inte vår ekonomi. Vi skall ha investeringar som ger ett plus i vår bokföring. Allt annat innebär ökad belastning och skapar ytterligare problem längre fram. Carl-Henrik Hermansson tyckte att det varit lämpligt om jag hade visat en del andra bilder. Jag kan hålla med om det. Carl-Henrik Hermansson efterlyser en redovisning av hur arbetsmarknaden ser ut. Det är inte svårt att lämna den redovisningen och föra en debatt om den frågan. Skall bilden bli rättvis måste vi jämföra vad vi har lyckats åstadkomma i Sverige med vad man har åstadkommit i jämförbara länder. Man kan inte jämföra med hur det var i Sverige under de gyllene 1950 och 1960-talen.

Vi har inte alls, som Kjell-Olof Feldt försökte göra gällande, givit upp huvudmålet om full sysselsättning, som finns inskrivet i vår finansplan. Tvärtom står det kvar, och det är en central uppgift att trygga sysselsättningen. Men då gäller det att trygga den på sikt och inte i det allra kortaste perspektivet.

Fru talman! Antingen begrep budgetministern inte mina frågor eller också ville han inte svara. Det enda besked jag fick var att man tvingas hålla tillbaka när man inte har ekonomisk tillväxt. Men det är ju att anpassa sig till en stagnationsekonomi. Min fråga var: Hur leder denna politik till industriell expansion? Och jag upprepar min fråga: Hur kan tre karensdagar i sjukförsäkringen öka produktion och investeringar i industrin? En annan fråga som jag ställde var: Räcker inte 330 000 människor till för den industriella expansionen? Måste reservarmén av arbetslösa och utanför arbetsmarknaden stående göras ännu större? Det är nämligen vad som sägs i finansutskottets betänkande. Sedan sade Rolf Wirtén att regeringen ansluter sig till stora delar av det socialdemokratiska investeringsprogrammet — det är tydligen bara så att man inte har hunnit genomföra det ännu. I så fall visar det bara det omöjliga i mittenpartiernas försök att både driva en egen linje och samarbeta med moderaterna. I finansutskottets betänkande har nämligen mittenpartierna under moderaternas ledning helt avvisat vår investeringspolitik. Den är en ansvarslös expansionspolitik, säger Lars Tobisson, och där har han med sig de övriga. Rolf Wirtén säger att skattepolitiken skall bli en stor fråga i detta val. Det är möjligt. Men en annan fråga som också kan bli stor är: Vilka nedskärningar kommer att göras i nästa borgerliga budget, om det blir en sådan? Ni vill ju binda denna riksdag med att skära ned statsutgifterna med minst ytterligare 12 miljarder kronor. Jag har frågat alla borgerliga företrädare hittills i denna debatt: Vad handlar det om? Kan ni ge ett enda exempel på vad ni tänker skära ner? Jag har inte fått något svar. Nu har budgetministern en chans att skapa klarhet. När vi diskuterar våra skattehöjningar vet folk exakt vad det är fråga om. Vi lämnar besked före valet om vad vi tänker göra. Tänker ni en gång till lura och bedra väljarna genom att smussla med politikens centrala delar? Budgetministern inbjöd något överraskande till en konstruktiv dialog om näringslivets kapitalförsörjning med anknytning till löntagarfondsfrågan. Vi kanske skall börja den då. Jag har här folkpartiets partistyrelses yttrande till landsmötet år 1977. Där säger man att man vill ha ett system med löntagarfonder. Det bör, säger man, underlätta en tillfredsställande kapitalbildning i företagen och motverka en fortsatt förmögenhetskoncentration. Och man konstaterar att systemet skall utgöra ett stöd för den solidariska lönepolitiken och att det därför inte får komma i konflikt med principen lika lön för lika arbete. Systemet skall bidra till en fortsatt demokratisering av arbetslivet. Och man tillsatte en arbetsgrupp som skulle arbete i nära kontakt med löntagarnas organisationer. Ja, det är några år sedan nu. På denna grundval och med dessa mål uppsatta för löntagarfonderna skulle vi kunna föra en konstruktiv dialog. Meni dag säger ni, om jag förstår er rätt, att inget av dessa mål intresserar er, varken förmögenhetskoncentrationen, stödet till den solidariska lönepolitiken eller demokratiseringen av arbetslivet. Det är den nya liberalismens väg som ni har stakat ut och bestämt er för att följa. Hur skall det då kunna bli en konstruktiv dialog?

Fru talman! Herr Wirtén säger att den svenska arbetsmarknadspolitiken är förträfflig jämfört med andra länder, som man kan jämföra med i detta sammanhang. Men jag tycker att ekonomiministern, som ju förut har sysslat med arbetsmarknadsfrågor, borde erkänna att den svenska statistiken över den öppna arbetslösheten inte är jämförbar med statistiken i en rad andra länder. Skall man göra en korrekt uppskattning av arbetslösheten i Sverige jämförbar med andra länders statistik, får man lägga till åtskilliga poster. Detta är dock inte det avgörande, utan det avgörande är att vi i dag har många hundra tusen människor, som ställts utanför den ordinarie produktionsprocessen. Vi har en stor arbetslöshet bland ungdomen och bland kvinnorna. Vi kan inte acceptera att detta får fortsätta. Det föröder på samma sätt som utvecklingen gjorde på 1930-talet. Det kan föröda en hel generation. Där måste vi alla ta vårt ansvar. Frågan är då: Vad vill regeringen göra för att skapa full sysselsättning och ge arbete åt alla? Den första fråga som jag försökte ställa i denna debatt men som jag ännu inte har lyckats få något svar på — jag hoppas herr Wirtén kan bidra till svaret — är: Hur menar regeringen att vi skall få ökad sysselsättning och kunna klara målet full sysselsättning? Ökade vinster till företagen, svarar man. Men vi vet att ökade vinster i många fall används för spekulation, utlåning och annat. Ökade investeringar, svarar man då. Ja, för rationalisering, datorisering och mekanisering. Men skapar det nya arbetstillfällen? Tvärtom finns den långsiktiga tendensen i svensk industri att antalet jobb minskar. En fråga som alla måste fundera över är då: Är det kanske något fel i de grundläggande ekonomiska mekanismerna? Måste vi förändra på ett grundläggande sätt vårt ekonomiska system för att vi skall kunna genomföra målet full sysselsättning? Rolf Wirtén sade också att vi har förbrukat mer än kakan under de gångna åren. Det är orsaken till våra ekonomiska svårigheter. Han menade att konsumtionen har varit för hög. Jämför man också där med andra länder, visar det sig att konsumtionen har ökat mycket mindre i Sverige än i en rad OECD-länder i övrigt. Jag hävdar den motsatta uppfattningen, nämligen att konsumtionen har varit för låg i Sverige och att detta har bidragit till att vi har ett så dåligt kapacitetsutnyttjande inom industrin och en så hög arbetslöshet. Ser regeringen inte detta samband mellan efterfrågan, kapacitetsutnyttjande och produktivitetsutveckling?

Fru talman! Först till Carl-Henrik Hermansson. Redan i sitt inledningsanförande nämnde han att han upplevde den svenska krisen såsom varande en del av den kapitalistiska krisen. Det är väl bara att konstatera att det här finns en grundläggande ideologisk skillnad mellan Carl-Henrik Hermansson och mig. Vi har olika utgångspunkter när det gäller att bedöma hur man skall kunna komma till rätta med de svårigheter som både vi och västvärlden i övrigt lever med. Låg det någon sanning bakom den hänvisning som Carl-Henrik Hermansson gjorde i sitt inledningsanförande i dag till att det vore bättre att söka lösningar och modeller i öststatsekonomierna, kunde det vara värt att föra en debatt efter de linjerna. Men C.-H. Hermansson vet ju att det absolut inte är någon rekommendabel väg. Vänder man bara ett ögonblick blicken mot östländerna och ser vilka enorma problem dessa länders ekonomi har just nu, förefaller det inte vara någon modell som skulle kunna hjälpa oss ur de här svårigheterna. Har C.-H. Hermansson någon alldeles egen kommunistisk modell för hur vi skall klara problemen, får vi väl se på den. Det finns emellertid inga länder i den värld som vi lever i som kan utgöra en sådan modell och som skulle kunna hjälpa oss. C.-H. Hermansson frågade hur regeringen vill ordna arbeten. Som framgått av mitt tidigare inlägg måste vi försöka stärka konkurrenskraften, så att det blir efterfrågan på svenska varor. Det gäller då inte bara efterfrågan inom Sverige utan efterfrågan på svenska varor inom världshandeln, i konkurrens med import från andra länder. Detta är den enda väg som leder till en förbättring av vår ekonomi och skapandet av investeringar och nya arbeten. Det är därför som vi — och det kan jag också säga till Kjell-Olof Feldt — måste fullfölja en politik som leder till ekonomisk balans. De olika besparingsåtgärder som regeringen föreslår har samband med en industriell expansion, eftersom det sammantaget medför att vi får ned kostnadsnivån och frigör resurser, som kan användas i näringslivet. Jag kan än en gång använda mig av det socialdemokratiska krisprogrammet och citera några rader. Det står bl.a. följande: ”Det är nödvändigt att förhindra att denna negativa utveckling fortsätter. Statsfinanserna måste saneras. Ytterligare dröjsmål förvärrar situationen och lägger än tyngre bördor på kommande generationer. Om vi inte är beredda att tillgripa erforderliga och även smärtsamma åtgärder i dag, kommer morgondagen att kräva ännu mer drastiska ingrepp än vad som nu är nödvändigt.” N Det är den här insikten som vi har — och som tydligen också socialdemokraterna hade en tid — som motiverar att man vidtar de här besparingsåtgärderna inkl. dem som gäller sjukförsäkringen eller tandvårdsförsäkringen. Det är den här politiken som tar tag i problemen nu och inte skjuter upp dem till morgondagen, så att kommande generationer måste betala de räkningar som vi ställer ut. Fru talman! Till sist vill jag konstatera att man från socialdemokratisk sida nu har gett upp försöken att ange vilka utgifter det blir fråga om. Man har bara sagt att vi skall, när det gäller det kortare perspektivet, låta budgetunderskottet växa. Vidare skall vi, enligt socialdemokraterna, ta ut skatter för att finansiera de olika verksamheter som regeringen har försökt att inskränka för att kunna uppfylla ett sparmål. Det här leder naturligtvis till ett växande skattetryck. Jag hörde von Sydow i dagens morgonnyheter säga att man måste ha balans när det gäller den offentliga sektorn. Han var tydligen beredd att acceptera en skattekvot på inte 50 26 utan på något över 60 26. Föresvävar detta även den socialdemokratiska partiledningen, blir läget naturligtvis mycket allvarligt för Sverige i fortsättningen.

Fru talman! Det är litet grand parodi på debatt, när Kjell-Olof Feldt flera gånger ställer frågor till ekonomioch budgetministern, men denne inte orkar besvara dem, trots att han har en enorm tid till sitt förfogande. Detta är, fru talman, kanske litet symptomatiskt. I sex år har de borgerliga partierna regerat landet. Det har varit dåliga år för Sverige. Det är de allra flesta överens om. För väldigt många människor har det varit mycket dåliga år. Arbetslösheten har stigit. Reallönerna har sjunkit. De ekonomiska klyftorna har ökat. Allt detta kunde man måhända ha förväntat sig av en borgerlig politik. Det har emellertid gått mycket dåligt också på sådana områden där borgerliga och konservativa gärna vill berömma sig av att vara särskilt duktiga. Sålunda har priserna aldrig förr ökat så snabbt. I genomsnitt har priserna ökat med 81 96 sedan 1976, livsmedelspriserna ännu mer. Tillväxten har internationellt sett varit låg. Om vi hade haft samma tillväxt som under de sex föregående åren, då vi regerade — och det var inga lysande årur den synpunkten — eller om vi hade haft samma tillväxt som genomsnittet för OECD, hade vår produktion i dag varit 60 miljarder kronor högre. Vi hade då haft så mycket mer att dela på. Industriinvesteringarna hade budgetministern ingen tabell över, men de ligger 35 70 under 1976 års nivå. Jag tycker att det värsta hyckleriet i ekonomioch budgetministerns tal gällde statsbudgeten. På socialdemokratins tid hade vi sunda, väl konsoliderade statsfinanser. Det är de borgerliga partierna som helt har raserat statsfinanserna. Budgetunderskottet har stigit från ca 4 miljarder kronor 1976 till 75 miljarder kronor i år. Räntan på statsskulden har tiofaldigats, från 4 miljarder till 40 miljarder kronor. Statens utlandsskuld har ökat från nästan ingenting till 60 miljarder kronor. Sparkvoten låg under den socialdemokratiska regeringsperioden på ca 15 96 av nationalinkomsten. Detta satte vi undan för att bygga för framtiden. Sparkvoten har under de borgerliga åren sjunkit först till 7 26 och är nu nere i 5 Zo. Så gick det med de borgerliga löftena om den starka ekonomin. Nu brukar regeringen alltid hänvisa till den ekonomiska krisen i världen, oljeprishöjningarna och den svåra internationella utvecklingen. Självklart ligger däri en viktig del av förklaringen — det skall vi inte för ett ögonblick förneka— men det förklarar inte varför försämringen i Sverige har varit större och snabbare än i andra länder. Det måste bl.a. bero på en dålig borgerlig politik. Frågan blir då: Varför har de borgerliga partierna under de senaste sex åren misslyckats med att ge landet en ansvarsfull politik och Sverige en handlingskraftig regering? De har säkert utifrån sina förutsättningar haft de bästa avsikter. De har ansträngt sig. Likväl har det gått dåligt. En viktig del av förklaringen finner man i några citat från tiden före 1976 års val. Den 20 augusti 1976 sade jag i Växjö följande: ”För varje miljard som en splittrad borgerlighet nu späder på med löften och överbud” — och lyssna nu noga, Rolf Wirtén! — ”undergräver den sin moraliska auktoritet att kunna tala med människorna i landet om behovet av stramhet, av återhållsamhet, av gemensamt ansvar för det här fina landets ekonomiska styrka.” I själva verket tappade den borgerliga regeringen mycket av sin moraliska auktoritet samma dag den tillträdde. Ty då stod det klart att de i regeringen ingående partierna på viktiga punkter svikit sina i valet givna löften. Hårdast drabbades centern, eftersom detta parti givit sina löften med sådan anspråksfullhet och med sådana moraliska övertoner — man skulle aldrig sitta i en regering som laddade kärnkraftverk, osv. Så undergrävdes från början den borgerliga regeringens trovärdighet, och det har säkert varit ett tungt ok att bära. Vid ungefär samma tid skrev Red Top i Dagens Nyheter följande tänkvärda ord: ”Nu hoppas jag bara att de borgerliga vinner valet. Då kan de ta från de fattiga och ge till de rika. De fattiga är ju de som redan tidigare är vana vid att ha det svårt.” Den borgerliga politiken har inte bara varit en dålig politik. Den har också varit orättvis, och den har av människor upplevts som orättfärdig. Det har försvårat uppgiften att samla nationens krafter för att med gemensamma tag ta sig ur den ekonomiska krisen. Ni har ju följt precis det mönster som jag varnade för 1976. Först förstör ni statsfinanserna, och sedan låter ni de sämre ställda betala kalaset. Varför förstörde ni statsfinanserna? Det fanns inga underskott i statsbudgeten på vår tid. Det är ni som har tillskapat dem. Sedan när ni skall komma till rätta med förhållandena — och visst måste statsfinanserna saneras — inför ni en klasslagstiftning, mot kroppsarbetarna i form av karensdagar i sjukförsäkringen. Men inte gav sig skollärare Wirtén på tjänstemännen! Däremot berömmer han sig av att ha berövat arbetarna deras karensdagar. Mitt tredje citat är av betydligt äldre datum. Jag har anfört det förut här i riksdagen. År 1936 skrev Ernst Wigforss följande om den borgerliga samverkan: ”Den är skapad till kamp mot socialismen, för att hindra dess framträngande, men inte genom att hänvisa till egna positiva mål, utan endast till att säga nej till vad socialdemokratin eftersträvar. Det är därför nästan omöjligt att känneteckna idéerna om den borgerliga samlingen på annat sätt än som idén om en politisk samverkan varifrån socialdemokratin är utesluten.” Den borgerliga samverkan är sålunda en negation, den röjer en önskan att bekämpa en gemensam motståndare men har väldigt litet positivt att erbjuda. Det har också satt sin prägel på regeringspolitiken och undergrävt handlingskraften. Det är intressant att konstatera att de tre borgerliga partierna, trots allt vackert tal om borgerligt samarbete, aldrig dristat sig till att möta väljarna tillsammans i regeringsställning. De har naturligtivs haft goda skäl för detta. Inför 1976 års val gick de borgerliga partierna fram med en svärm av löften. Dessa löften var inbördes oförenliga. Men man förklarade oförskräckt att bara det blev en borgerlig majoritet skulle man lätt komma överens. Förutsättningarna för att komma överens om ett regeringsprogram var att de borgerliga partierna svek en väsentlig del av sina löften. Hade detta regeringsprogram lagts fram för väljarna före valet, hade det med all säkerhet inte blivit en borgerlig majoritet. De rundhänta löftena dolde verkligheten för många medborgare. Splittringen gav möjlighet att vädja till väljargrupper med vitt skilda åsikter. Man höll fram limstickor för att fånga olika väljargrupper. Denna framgångsrika erfarenhet har säkert bränt sig fast i de borgerliga partiernas medvetande. Småningom bröts den borgerliga regeringen sönder inifrån. Den var för splittrad för att kunna regera landet. Inför 1979 års val spelades samma historia upp igen. Man påstod att de borgerliga partierna fört Sverige ur den ekonomiska krisen. Värst skröt herr Bohman. Man gav en ljus bild av möjligheterna till framtida förbättringar, man gav löften. Än en gång dolde de borgerliga partierna verkligheten för medborgarna. Dagen efter valet kom den ekonomiska krisen tillbaka. Då stod de handfallna inför uppgiften att förklara för medborgarna varför detta land av nästintill mjölk och honung måste utsättas för nedskärningar och åtstramning. Om de borgerliga före valet hade redovisat sitt program, hade de gått tillbaka ännu mer och förlorat regeringsmakten — det vet alla. 18 månader senare sprängdes den borgerliga regeringen sönder inifrån av inre splittring. Moderaterna lämnade ånyo regeringen. Nu försöker man, fru talman, en tredje gång upprepa i stort sett samma mönster. Nu får vi plötsligt höra att den svenska ekonomin är på rätt väg och att vi kan se fram mot en ganska bekymmersfri framtid. Nu börjar de borgerliga partierna sprida ut sina inbördes oförenliga löften, samtidigt som man talar om att återupprätta trepartisamarbetet. Genom denna limstickepolitik och genom att allt vad man orkar skrämma för socialdemokraterna, eftersträvar man majoritet. Om ett eller två år, skulle det sedan åter bli dags att kasta ut moderaterna, osv. Skillnaden är den att medborgarna, väljarna, knappast låter sig lockas en gång till. De borgerliga partiernas oförmåga att regera har naturligtvis blivit utomordentligt kostsam för landet. Den har dessutom haft vissa andra politiska effekter. Mittenpartierna har gradvis och obönhörligen försvagats till förmån för moderaterna. Man skall inte fästa sig alltför mycket vid opinionsundersökningar, men när en sådan undersökning i går utvisade att 296 av medborgarna stödjer den nuvarande regeringskoalitionen av centerparti och folkparti, kan man konstatera att denna regeringskoalition befinner sig inom den statistiska felmarginalen. Moderaterna börjar också bli alltmer öppet föraktfulla i sin syn på sina förra och tilltänkta regeringsbröder. I Svensk Tidskrift, moderaternas ideologiska organ som jag tidigare en gång citerat, konstaterar man att folkpartiet och centerpartiet är och förblir småpartier. De får hålla sig kring 10 96, i bästa fall. Där kommer de att ligga. Man fortsätter: ”Nästa gång som en borgerlig regeringsbildning blir aktuell, är det inte längre tre likaberättigade parter som sätter sig ned kring förhandlingsbordet. — — — Detta är något annat än den borgerliga samverkan som kännetecknade 70-talet. Jämbördiga parter kan samverka. När styrkebalansen förlorats blir det en fråga om tolerans.” När jag här för en stund sedan hörde den glade skattebetalaren Lars Tobisson lägga ut texten, kunde jag konstatera att det knappast längre var fråga om tolerans. Mittenpartierna hade igen fösts in i högerfållan och i finansutskottet snällt skrivit på allt vad moderaterna velat. Nu var disciplinen återställd, och mitten existerar knappast längre. Den andra konsekvensen är den gradvisa högervridningen av den borgerliga politiken som ägt rum under de gångna åren. De första åren sade de borgerliga partierna med stolthet att de ville satsa ännu hårdare än socialdemokraterna på att värna den fulla sysselsättningen. Nu tillåter man en växande arbetslöshet och vägrar att sätta in tillgängliga resurser för att pressa ner den. Och bland Rolf Wirténs viktiga frågor fanns inte sysselsättningen med. Under de första åren ville de borgerliga partierna berömma sig av att minst lika mycket som socialdemokraterna värna om den sociala tryggheten och den sociala välfärden. Nu är det pensionärerna, barnfamiljerna, de handikappade, de arbetslösa och de sjuka som i första hand drabbas av regeringens nedskärningar. Under senare år har det gått en s.k. högervåg i världen. Denna högervågs teoretiska bas utgörs i allt väsentligt av ekonomiska teorier från gången tid, som kommit fram i den ekonomiska krisens kölvatten. Detta kallas vanligen för nyliberalism. Enligt dessa teorier skall marknadskrafterna få så stort spelrum som möjligt. Inflationen skall bekämpas genom att man begränsar ökningen av penningmängden. Den offentliga sektorn skall skäras ner och statens roll i det ekonomiska livet kraftigt begränsas. För att stimulera arbetsinsatser och investeringar, skall skatten sänkas på de högsta inkomsterna och på kapital. Denna nyliberala politik innebär ett klart brott mot decennier av aktiv konjunkturutjämnande politik i Keynes efterföljd och med försöken att genom offentliga insatser skapa social trygghet för alla människor och möjligheter till utbildning och sjukvård för alla. Den bryter också med strävan att undvika och skydda människor för marknadsekonomins negativa effekter, genom regleringar i syfte att skydda miljön, förbättra arbetarskyddet, stärka konsumenternas ställning och främja jämställdheten mellan män och kvinnor. Denna nyliberala politik, som åtminstone i viss mån har karaktären av ett djärvt experiment, har prövats i framför allt två länder; i Storbritannien och USA. Från andra kvartalet 1979, då den konservativa regeringen tillträdde, till andra kvartalet 1981 föll bruttonationalprodukten i Storbritannien med 7,5 Jo och industriproduktionen med 14,4 96. I mitten av 1979 var antalet arbetslösa ungefär 1,3 miljoner. Sedan dess har arbetslösheten stigit oavbrutet och överstiger nu 3 miljoner människor. I fråga om inflationen hade man 1979 en prisökningstakt på 10 96. Den steg till inemot 20 96 och har nu återgått till nivån från 1979. Den ekonomiska utvecklingen 1979-1981 är i realiteten den djupaste nedgången i England sedan 1930-talet. Den nyliberala politiken i Storbritannien har otvivelaktigt inneburit ett mycket stort misslyckande. IUSA lovade Reaganadministrationen i februari 1981 att omläggningen av politiken skulle ge snabba och påtagliga resultat: lägre skatter, minskad inflation, snabbare ekonomisk tillväxt, lägre och inom ett par år avvecklade budgetunderskott. Redan efter ett år, i februari i år, tvingades man erkänna att det inte går som man hoppats. Budgetunderskottet ökar, arbetslösheten ökar i stället för att minska och var i april uppe i 9,5 26, eller mer än 10 miljoner arbetslösa, industriproduktionen sjönk med 8 26 på ett år. Visserligen har inflationstakten gått ned, men enbart till följd av en hård penningpolitik med högt ränteläge, som drabbat investeringarna. Även om den verkat under kort tid, kan man dock redan säga att även president Reagans ekonomiska politik har misslyckats, med allvarliga konsekvenser för hela världen. I båda fall där den prövats har alltså en ekonomisk politik byggd på de nyliberala teorierna radikalt misslyckats även utifrån sina egna förutsättningar. Det är en första viktig lärdom. Till detta kommer att den nya högerns politik bygger på värderingar som vi inte borde kunna acceptera här i landet. Sålunda accepteras en hög arbetslöshet — ja, man använder t.o.m. en hög arbetslöshet som medel för att kväsa fackföreningsrörelsen och i förhoppningen om att den vägen få ner inflationen. I brittiska förstäder till de större städerna har ungdomsarbetslösheten redan givit upphov till kravaller och upplopp. I de amerikanska storstädernas slumområden råder en rent explosiv situation, där ibland uppåt 40-50 96 av ungdomarna går arbetslösa. Vidare bedrivs en fullständigt oacceptabel fördelningspolitik. I USA river man nu ner det redan tidigare bräckliga sociala skydd som funnits för de mest utsatta grupperna, samtidigt som de mest välbeställda, höginkomsttagare och kapitalägare, får stora skattesänkningar och samtidigt som rustningsutgifterna drivs i höjden. President Reagans egen budgetchef, David Stockman, har deklarerat att dens.k. utbudsekonomin bara är en teoretisk förklädnad, en trojansk häst, för att ge förmåner till de rika. Nu börjar alla se vad som händer: de fattiga, barnen, de arbetslösa, de sjuka och pensionärer får betala de välbeställdas ökade förmåner. Detta är långt borta, kan vi säga. Det har inte med Sveriga att göra. Och jag önskar att det inte hade det. Men vi är berörda. Högern i vårt land börjar alltmer predika nyliberalismens budskap. Vi har kunnat läsa om svenska företagsledare som kommit hem från Storbritannien och talat om att vi borde följa Margaret Thatchers beundransvärda exempel. Läser man moderaternas programskrifter och läser man vad som skrivits av somliga moderata potentater, så låter det som folkhemska varianter av Reaganomics. Och mittenpartierna anpassar sig. Det märkliga är att mittenpartierna mer och mer anpassar sig till högerns idéer, samtidigt som bevisen blir allt klarare att dessa idéer inte håller måttet när de skall föras ut i verkligheten. Det dokument som vi i dag debatterar i kammaren är trist och torftigt och konservativt. Där finns inte ett spår av nya tankar. Där utlovas en sak, nämligen fortsatta nedskärningar av statsutgifterna med ytterligare 12 miljarder kronor. Vilka kommer det att drabba? Det har Kjell-Olof Feldt frågat gång på gång, och inte fått en tillstymmelse till svar. Tror ni att ni kan fortsätta på det sättet, bara låta bli att svara? Vi vet att statsskuldräntan obönhörligen stiger. Ni har själva drivit igenom en fortsatt ökning av försvarsutgifterna. Ni har satt er i samma situation som man nu har i Amerika, nämligen att fortsatta större nedskärningar måste gå ut över de sociala utgifterna. Men tala då om var ni skall skära ner. Vilka är det som kommer att drabbas? Är det de gamla? Är det återigen de sjuka? Är det återigen barnfamiljerna? Vägen att öka arbetslösheten och försämra den sociala tryggheten är inte ny. Den är densamma som reaktionära krafter världen över alltid velat gå. Det är en väg som alla goda krafter borde vara överens om att förhindra att vi tar.

De båda partierna i mitten förmår inte på egen hand förnya politiken. De är för svaga både politiskt och idémässigt. De försöker genom allmänna besvärjelser om att vi är på rätt väg få människor att tro det och ekonomin att uppföra sig enligt deras önskemål. I betänkandet från finansutskottet visar det sig att de ligger platt på marken för högerns diktat. Men vi är som vi alla vet inte på rätt väg — vi är på fel väg. Regeringens ekonomiska politik innebär att vi skall krympa oss ur krisen, att nedskärningar på alla områden utgör lösningen på problemen. Vi vet att det inte går, framför allt därför att den politiken skapar arbetslöshet och därför att vår produktionsförmåga inte ökar. Vi skär ner och skär bort våra produktionsresurser i stället för att öka dem. Krisen på arbetsmarknaden förvärrades ytterligare under maj månad. Antalet arbetslösa — statistiken publicerades kl. 12 i dag — steg till 116 000. Det är 35 000, eller 45 procent fler människor än för ett år sedan. För första gången sedan vi fick en tillförlitlig arbetslöshetsstatistik, gick arbetslösheten för maj månad över 100 000. Och vad värre är: arbetslösheten steg från april tillmaj i år. Detta har aldrig hänt förr. Tidigare har arbetslösheten alltid fallit mellan dessa båda månader till följd av säsongsmässiga förbättringar. I år steg den. I maj i år var 35 000 ungdomar under 25 år arbetslösa. Detta är det högsta tal som uppmätts i nuvarande statistik för maj månad. Ändå står regeringens talesman här och säger: Vi är på rätt väg. Det går bra. Kurvorna visar uppåt. Så här många arbetslösa har vi aldrig haft i maj månad. Så här många ungdomar har aldrig gått arbetslösa den här tiden på året. Och ändå säger ni att vi är på rätt väg. I maj 1982 var det 8 000 färre som hade jobb jämfört med maj 1981. Sysselsättningen sjunker alltså. Detta betyder att sysselsättningen, jämfört med samma månad året innan, sjunkit nio månader i rad. Vad var det centern lovade? Jo, det var 400 000 nya jobb. Särskilt alarmerande är nedgången i industrin. Jämfört med samma månad året innan har industrisysselsättningen minskat 20 månader å rad. I maj var minskningen 45 000. Sedan maj 1976 har Sverige nu förlorat 140 000 industrijobb. I maj 1976 lovade Thorbjörn Fälldin 270 000 nya jobb i industrin. Sedan dess har vi förlorat 140 000 nya jobb i industrin. Men vi är på rätt väg, säger Thorbjörn. Fälldin. Regeringen presenterade i augusti 1981 ett antal åtgärder för att öka aktiviteten i ekonomin. Bl. a. devalverades kronan. Statsministern uppgav då att åtgärderna skulle leda till 40 000 nya jobb i industrin. Sedan dess har industrisysselsättningen minskat varje månad jämfört med samma tid året innan. SCB:s uppgifter visar nu att från augusti 1981 fram till maj 1982 har totalt 53 000 industrijobb gått förlorade. I augusti 1981 lovade Thorbjörn Fälldin 40 000 nya jobb i industrin. Sedan dess har vi tappat 53 000 nya jobb i industrin. Det är en skillnad på över 90 000. Antalet sysselsatta i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning uppgick i maj till 94 000 personer. Som jämförelse bör noteras att 115 000 personer sysselsattes i dessa verksamheter i maj 1979. Hade samma antal människor givits sysselsättning genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder i maj i år som under den uppåtgående konjunkturen 1979, hade arbetslösheten kunnat hållas under 100 000. Detsamma gäller för varje månad tidigare i år. Ring arbetsmarknadsstyrelsen, säger Thorbjörn Fälldin. Ni borde ha lyssnat på AMS tidigare i stället för att nu i panikens tecken ropa till era medarbetare att de skall ringa AMS. Det är bra sent! Thorbjörn Fälldin får tid att tala här i kammaren så småningom, men det är inte tillrådligt att nu ropa så högt att även jag hör det. Vad jag skulle säga var att AMS har ni inte ringt till. Det är det som är problemet. AMS har inte fått de medel som man skulle ha behövt. Följden har blivit en genomsnittlig arbetslöshet på nära 130 000 personer under årets fem första månader. Det är det högsta tal som någonsin noterats i Sverige. Hade ni upprätthållit telefonförbindelserna med arbetsmarknadsmyndigheterna under denna tid, hade vi kunnat ha en arbetslöshet under 100 000 — det är fullkomligt solklart. Detta är vad jag kallar för Fälldineffekten eller Wirténeffekten, och den tycker jag är socialt och ekonomiskt oansvarig. En politik som oundvikligen skapar arbetslöshet kan aldrig accepteras av socialdemokratin. Arbetslösheten är ett samhällsekonomiskt slöseri. Arbetslöshetens sociala verkningar står också allt klarare. Allt fler forskningsresultat kommer fram som visar detta. Nyligen gästades Stockholm av den amerikanske socialmedicinaren Harvey Brenner, som är en av de forskare som ägnat sig åt att studera sambanden mellan den ekonomiska utvecklingen å ena sidan och sådana faktorer som dödlighet, sjukdom och kriminalitet å den andra. Han har bl.a. påpekat att dödligheten bland män i åldersgruppen 35-65 år är tre gånger så hög i USA som i Sverige. Och han förklarar den lägre dödligheten bland de svenska männen med den relativt stabila ekonomiska utvecklingen och den höga och jämnt fördelade ekonomiska standarden i Sverige. Brenners forskningsresultat innebär också att när arbetslösheten ökar, så ökar också kriminaliteten, antalet fysiska och psykiska sjukdomsfall och antalet dödsfall. En annan sida av problemet gäller ungdomsarbetslösheten. Jag har tidigare många gånger framhållit att det knappast finns något som är så farligt för vårt samhälle som en hög ungdomsarbetslöshet. Det är nedbrytande för ungdomarna att, när de tagit steget ut från skolan och slutfört sin utbildning och står i begrepp att ta steget in i vuxenvärlden, få beskedet att de inte behövs, att samhället klarar sig bäst om de inte deltar i arbetslivet. Risken är stor att många flyr in i missbruk och kriminalitet, att protesten mot samhället blir mycket kraftig. Ytterst riskerar vi att de tappar tilltron till vår typ av samhälle och till demokratin som styrelseform. När ungdomsarbetslösheten ökat med 8 000 den senaste månaden, är det väldigt dåligt för vårt samhälle. Då är vi inte på rätt väg. Dessa skäl motiverar klart varför vi anser att vi inte får lägga oss till med något slags ökad tolerans mot arbetslösheten utan att i stället ingen möda får sparas i ansträngningarna att hålla sysselsättningen uppe. Vår andra huvudinvändning mot den borgerliga politiken är att en så ensidig inriktning på att stärka statsbudgeten genom utgiftsnedskärningar får oacceptabla fördelningspolitiska konsekvenser. Vi har ju, i regeringens eget material, kunnat se hur bördorna framför allt fått bäras av barnfamiljer i de lägre inkomstskikten, pensionärer, sjuka och arbetslösa. Samtidigt utdelas förmåner till stora skogsägare, kapitalägare och andra grupper som står de borgerliga partierna nära. En sådan politik kan vi inte godta. Vi socialdemokrater står för en annan ekonomisk politik. Arbete och rättvis fördelning är ledstjärnorna för den politiken. Vårt program präglas av medvetandet om att den svenska ekonomin försämrats så mycket sedan 1976 att budskapet nu måste vara mycket kärvt. Det går inte att utlova några allmänna standardhöjningar. Konsumtionen måste hållas tillbaka om vi skall kunna nå balans i ekonomin igen. Det gäller både privat och offentlig konsumtion. Det finns inget utrymme för några storstilade reformer. Det lovar vi inte heller. Däremot lovar vi ett bestämt försvar för den sociala trygghet som vi redan byggt upp här i landet. Därför har vi sagt att vi skall rätta till några av de värsta försämringarna som de borgerliga partierna ställt till med. Vi lovar att återställa värdesäkringen av pensionerna, att riva upp beslutet om att införa karensdagar i sjukförsäkringen, att återställa inkomsttryggheten för de arbetslösa. Vi skall också riva upp det beslut om försämringen i statsbidragen till barnomsorgen som fattades tidigare i vår. Det lovar vi. Men det är inga nya reformer. Och vi har i våra motioner talat om hur det skall finansieras. Det måste då bli vissa skattehöjningar — det förtiger vi inte. Men vi socialdemokrater tror att det särskilt i ekonomiska kristider är angeläget att hålla fast vid värderingarna om en rättvis fördelning. Vi tror att om inte bördorna delas rättvist, så får vi aldrig en folklig uppslutning kring krispolitiken. Och då kan vi inte lösa krisen. Och en mycket stor del av de offentliga utgifterna handlar om rättvis fördelning och social trygghet, om solidaritet mellan generationerna, mellan svaga och starka, mellan friska och sjuka, mellan arbetslösa och dem som har ett arbete. Kraftiga nedskärningar där betyder att vi får ett orättvisare och otryggare samhälle. Därför deltar vi socialdemokrater inte i skallet mot den offentliga sektorn. Det gäller också den direkta offentliga verksamheten: skola, sjukvård etc. Det är genom utbyggnaden av den offentliga sektorn som vi har kommit så långt vi ändå har med att avskaffa det gamla privilegiesamhället. Och det vill vi inte ha tillbaka. Vi vill inte ha ett samhälle där de rika och välbeställda kan köpa sig den bästa utbildningen, den goda vården och allt det andra, medan det stora flertalet människor skall få slå av på kraven och hålla till godo med sekunda ting: sämre utbildning, sämre barnomsorg, sämre hälsooch sjukvård. En sak är att bekämpa byråkratisering och ineffektivitet — det skall vi göra. Men högerns attacker mot den offentliga verksamheten har sin egentliga grund i dess opposition mot jämlikhetssträvandena, mot människors lika möjligheter, i omsorgen om de starkas rätt att sköta sig själva och slippa bidra till solidaritet och jämlikhet. Därför har diskussionen om budgeten och de offentliga utgifterna en starkt ideologisk prägel. Det handlar inte alls enbart, som de borgerliga partierna gärna vill låta påskina, om hur vi igen skall få ordning på statsfinanserna, som de har förstört, utan också om vilket samhället vi vill ha. Och där står vi socialdemokrater fast vid den strävan till solidaritet och rättvisa som så länge var utmärkande för politiken här i landet. Därav kommer våra löften att rätta till de värsta borgerliga försämringarna. Därutöver lovar vi en enda sak, och det är beslutsam kamp mot arbetslösheten för att på nytt få fart på den svenska ekonomin. Om vi skall få ordning på ekonomin och framför allt rädda jobben på både kort och lång sikt gäller det nu att ägna resurserna åt investeringar, åt att bygga för framtiden. Men allmänna nedskärningar ger inte det resultatet. I stället måste vi satsa aktivt på att öka investeringarna. I ett första steg kan det ske genom ökade offentliga investeringar eller investeringar inom områden som mera direkt kan påverkas. Vi socialdemokrater har lagt fram ett särskilt investeringsprogram av denna innebörd. Det gäller framför allt tre områden - kommunikationerna, byggandet och energisektorn. Detta kan i sin tur stimulera industrin till ökade investeringar genom att den får ökad efterfrågan på sina produkter och alltså ett bättre kapacitetsutnyttjande. En annan viktig förutsättning för att vi skall få fart på den svenska industrin, vilket är en förutsättning för att vi skall klara den ekonomiska krisen, är att vi kan hejda inflationen och få en svensk industri som står stark i konkurrensen med andra länders industri, både på exportmarknaderna och här hemma. I det sammanhanget är de kommande avtalsrörelserna av central betydelse. En viktig uppgift för den ekonomiska politiken är därför att skapa bästa möjliga förutsättningar för lugna avtalsrörelser. Dit hör definitivt inte införande av karensdagar i sjukförsäkringen eller försämringar av arbetslöshetsersättningen. Det är ett annat skäl till att vi måste ställa till rätta de borgerliga partiernas politik på dessa punkter. Ni har redan rört till avtalsrörelsen på ett utomordentligt olyckligt sätt. En annan viktig förutsättning är att löntagarna kan känna sig förvissade om att det drivs en politik här i landet som är inriktad på att upprätthålla sysselsättningen och bygga för framtiden. Vi socialdemokrater står för en sådan politik. Men dessa åtgärder är inte tillräckliga. Löntagarna måste också ha vissa garantier för att särskilt höga vinster, som kan uppkomma inom vissa företag eller branscher som ett resultat av återhållsamma lönekrav, inte bara går till att berika de redan rika och används för ändamål helt utanför löntagarnas kontroll. De har sett alltför mycket av spekulation och finansiella manipulationer och alltför litet av produktiva investeringar under de senaste åren. Därför anser vi att någon form av vinstdelning måste införas snarast möjligt. Även på längre sikt är det ett huvudproblem för politiken i vårt land hur vi skall få till stånd en sådan kapitalbildning så att vi klarar de ökade industriinvesteringar som alla anser nödvändiga och hur denna kapitalbildning skall kunna anta former som innebär att vi får en spridning av makt och förmögenheter i stället för en förstärkning av en redan alltför stark maktoch förmögenhetskoncentration. Inom arbetarrörelsen anser vi att löntagarfonder kan bidra till att lösa dessa problem. Det innebär att löntagarna avstår en del av annars möjligt löneutrymme för att den vägen bidra till näringslivets uppbyggnad, mot att de får inflytande över hur pengarna används, så att det faktiskt blir fråga om produktiva investeringar och inte om spekulation. Denna enkla tanke har orsakat stor upprördhet inom den svenska borgerligheten. Man talar om öststatssocialism och enpartistat. Man ljuger hejdlöst om vad vårt förslag innebär. Detta är trist men knappast ägnat att förvåna. Mönstret går igen från alla andra tillfällen när arbetarrörelsen velat förändra något i samhället som träder de privilegierades intressen för när: rösträttsstriden, kampen för fackliga rättigheter, krispolitiken på 30-talet, efterkrigsprogrammet som orsakade den s.k. PHM-kampanjen, ATP striden osv. Genom borgerlighetens sätt att föra debatten nu blockeras allt normalt samtal. Vi har inte bundit upp oss i detaljer. Men när vi öppet redovisar vår uppriktiga vilja att föra en diskussion om fonderna och vår beredskap att ta intryck av andras åsikter ökar i stället motståndarnas ilska — då stämmer inte deras skräckpropaganda. Detta kan vi inte göra mycket åt. Vi kan bara redovisa vår beslutsamhet att hålla fast vid de huvudprinciper som slagits fast av vår partikongress och vår samtidiga öppenhet och vilja till samförstånd i fråga om den tekniska utformningen. Vi anser nämligen att borgerlighetens alternativ när det gäller de problem där vi menar att löntagarfonder bidrar till lösningen är oacceptabla. Det bestämda nej-sägandet innebär ju att det skapas ett alternativ som består i att allt skall förbli som nu, men värre i flera avseenden. När man säger att det inte behövs fonder, innebär det att man samtidigt säger till löntagarna att de utan att knysta skall hålla nere sina löner så att vinsterna kan öka i näringslivet, så att de som redan äger aktierna kan få se sin makt och sina förmögenheter öka ännu mer. Det är ett besked till löntagarna att de skall förlita sig på att dessa kapitalägare använder sina ökade vinster till produktiva investeringar — även om de inte gjort det hittills under slutet av 1970 och början av 1980-talet. Detta nej till löntagarfonder är också ett besked till löntagarna och alla andra skattebetalare att de skall få vara med att betala väldiga subventioner till aktieägarna och till dem som deltar i det s.k. skattefondssparandet, att de på det sättet betalar det ökade inflytandet över svenskt näringsliv som den vägen ges till en handfull anonyma fonddirektörer, som i realiteten är bankernas representanter. Så visst finns det ett slags borgerligt alternativ till löntagarfonder. Men om det leder till ökade investeringar och fler och säkrare jobb — det vet ingen. Huruvida det kan vara ett led i en strategi för att få ner inflationen och stärka industrins konkurrenskraft, eller om det i stället blir en upprepning av vinstinflationen och lönerörelserna från 1970-talets mitt — det vet ingen. Men erfarenheten talar entydigt mot det borgerliga alternativet. Nii de borgerliga partierna har haft sex år på er att forma den ekonomiska politiken i Sverige. Ni har misslyckats — det vet alla. Nu försöker ni med förstockelse rida spärr mot allt nytänkande i den ekonomiska politiken. Den politiska debatten i Sverige i dag är en upprepning av ett politiskt mönster som kunnat iakktagas många gånger tidigare i vår moderna historia. Det ena alternativet i svensk politik utgörs av en inbördes splittrad borgerlighet. Det är en borgerlighet som inte förmår hålla samman i regeringsställning när den har majoritet i denna kammare. Det är en borgerlighet som inte kan eller vill ge besked om vilken regering man strävar efter att bilda om man skulle få majoritet även efter höstens val. Det är en borgerlighet med en ekonomisk politik som redan misslyckats både utomlands och här hemma, en politik som präglas av uppgivenhet och resignation och som inte inger något hopp alls inför framtiden. Vi har en borgerlighet som inte förmår bryta sig ur den ofruktbara blockpolitiken — skatteöverenskommelsen får tyvärr betraktas som en enstaka händelse. Vecka efter vecka, månad efter månad har vi suttit här, och de borgerliga partierna har drivit igenom sina beslut med en rösts majoritet — ibland avbrutna av återförvisningar till utskottet när någon borgerlig ledamot slumrat in. Ni har varit totalt otillgängliga för resonemang och kompromiss ens i de allra minsta frågor. Det är en inkompetensförklaring så god som någon när det gäller er förmåga att leda landet. Det är en borgerlighet som tydligen vill regera landet i direkt konfrontation med arbetarrörelsen. De interna motsättningarna och de interna kompromisserna är inte bara förödande för handlingskraften, de skapar också en situation där det inte längre finns utrymme för diskussion med andra och alltså mycket sällan utrymme för breda politiska lösningar. Nu handlar det om löntagarfonder. Vid andra tillfällen har debatten gällt något annat, exempelvis flygplan. Men ytterst gäller det alltid borgerlighetens oförmåga till konstruktiva samtal med socialdemokratin, eftersom konfrontationen mot arbetarrörelsen är den borgerliga samverkans livsluft och sammanhållande kitt, såsom Wigforss påpekade för många år sedan. Mot denna borgerlighet står en socialdemokrati med ett i sak starkt politiskt program, en socialdemokrati som är beredd att återge landet en handlingskraftig politisk ledning. Vi socialdemokrater vill erbjuda en väg ur den ekonomiska krisen som kan få ett brett folkligt stöd. Det är en politik som innebär ett nytänkande, ett uppbrott från den förlamande uppgivenhet som nu präglar politiken, en fast tro på att vi kan klara problemen och möta framtiden med goda förhoppningar.

Fru talman! Ansvaret för ett lands ekonomi är en av statsmakternas allra viktigaste uppgifter. När medborgarna i val utser sina politiska företrädare förutsätter de att dessa skall sköta nationens affärer på ett sådant sätt att dess och medborgarnas välfärd tryggas. Brister i förmågan härtill undergräver tilltron till politikerna och det politiska systemet. De politiska ledarna får inte väja inför svårigheterna, och de får inte låta förestående val framstå som viktigare än ansvarstagande på lång sikt. De skall öppet redovisa problemen och inte dölja dem av rädsla för att förlora makten. Den svenska välfärden har byggts upp i hägnet av politiskt ledarskap och i stor utsträckning i samförstånd om en ekonomisk politik och en näringspolitik som var ägnade att ta till vara medborgarnas arbetsvilja och företagaranda. ”Den svenska modellen” blev ett respekterat begrepp långt utanför vårt land, och den byggde på ett samband mellan historiens mest framgångsrika ekonomiska system — den fria marknadsekonomin — och en politisk-demokratisk utveckling som ökade människornas frihet samt utjämnade och bröt motsättningarna mellan skilda grupper. Och i den händelseutvecklingen spelade socialdemokraterna onekligen en viktig och positiv roll. Avståndstagandet från efterkrigsårens socialistiska strävanden skapade, även om det var framtvingat av valförluster, en grundval som Välfärdssverige kunde bygga på. När efterkrigsprogrammet lades på hyllan blev samförståndstanken en realitet, och de former för förhandlingslösningar på arbetsmarknaden som växt fram alltsedan slutet av 1930-talet vann under de här åren en ökad styrka. De byggde på ömsesidig respekt för parternas skilda uppgifter. Den svenska modellen förutsatte en gemensam ekonomisk grundsyn, och de mål den syftade till och de medel som kom till användning överensstämde med tidigare traditioner i både politiskt och arbetsrättsligt hänseende. I dag befinner sig vårt land i ett i grundläggande hänseenden förändrat läge. Det ekonomiska klimatet är annorlunda. Svenska varor och svenska tjänster har inte längre det försteg i förhållande till andra länders produkter som fallet var tidigare. Våra konkurrensfördelar i form av bättre varor, lägre priser, säkra leveranstider, stabil politisk utveckling och lugn arbetsmarknad är inte lika framträdande som de var förr. Långt viktigare är emellertid den politiska kursförändring som skedde under 1960-talet. Företagaranda och arbetsvilja kom att successivt begränsas. Från mitten av decenniet band sig Sverige för automatiskt ökande offentliga utgifter år efter år. Den offentliga sektorn byggdes ut i allt snabbare takt, snabbare än tillväxten av våra tillgångar. Den offentliga verksamheten fick en allt större omfattning. Myndigheter tog över uppgifter som tidigare handlagts inom den privata sektorn. De avgörande besluten flyttades från enskilda företag och enskilda människor till politiskt valda församlingar. Transfereringsnätet blev allt tätare. Medborgarnas standard kom i allt lägre grad att bestämmas av deras egna arbetsinsatser och i allt högre grad av politiska och byråkratiskt administrerade beslut. Under det tidiga 1970-talet bröts den svenska modellens arbetsfördelning mellan arbetsmarknadens parter å ena sidan och politikernas beslutsområde å den andra. Fackets ambitioner och uppgifter växte år efter år. Det socialdemokratiska partiets behov att inför vikande valsiffror skaffa sig en ny, radikalare profil ledde till en utveckling på arbetsmarknaden som resulterade i avtagande produktivitetstillväxt. Löneökningar och skatter kom till direkt uttryck i allt högre kostnader, därav föranledda högre priser och försämrat konkurrensläge. Kostnaderna för det som betraktades och betecknades som icke-materiella reformer, såsom allt flera sammanträden på arbetsplatserna, alltmer av diskussioner på arbetstid och ledighet för fackliga och liknande uppgifter, är svårare att mäta ekonomiskt, men även dessa företeelser avspeglades i avtagande konkurrenskraft och en minskad dynamik i näringslivet. Denna utveckling präglades av ett slags nysocialistisk kampfilosofi, men den kunde inte söka sin näring i växande sociala klyftor i landet. Det svenska samhället var tvärtom präglat av en fortgående utjämning av motsättningar och olikheter. Det var den socialdemokratiska rörelsens behov att behålla och mobilisera sympatisörer som låg till grund för den nya politiken. Partiets välfärd sattes före nationens, fackets välfärd före folkets. 1970-talet. Samtidigt försvagades år efter år den sektor — den konkurrensutsatta — som ytterst har att svara för betalningen. En bristande förståelse för marknadsekonomins och företagsamhetens villkor präglade den nya generationens socialdemokrater och den växande akademikerkadern inom facket, likaså en verklighetsfrämmande övertro på vad som kunde åstadkommas genom centrala politiska beslut och byråkratisk styrning. Tron på att Sverige kunde gå sin egen väg, alldeles oberoende av skeendet utanför våra gränser, medverkade till den akuta kris som förelåg hösten 1976 med starkt försämrad konkurrensförmåga, förlorade marknadsandelar, växande underskott i både bytesbalans och statsbudget. Sverige befann sig inne i en stagflationsprocess. Även om det blev möjligt att under 1977 och 1978 komma till rätta med de värsta vådorna av den akuta krisen, kvarstår de långsiktiga balansproblemen. Devalveringar och andra åtgärder för att åstadkomma den nödvändiga kostnadsanpassningen har delvis fått åsyftad verkan, men de har inte kunnat avhjälpa de grundläggande balansproblemen. Sveriges nödvändiga anpassningsprocess till de nya krav omvärlden ställer har hämmats av svårigheterna att få kontroll över den offentliga sektorn. Det höga skattetrycket har verkat dämpande på arbetslust, produktionsförmåga och produktivitet. Byråkratin på våra arbetsplatser — både den statliga och den fackliga — har medverkat till att försvåra den nödvändiga förnyelsen. För en stund sedan stod Olof Palme här i talarstolen och frågade: Varför har det gått så mycket sämre i Sverige än vad det har gjort i andra länder, i OECD-länderna? Han förklarade att om det hade gått lika bra i Sverige som i dessa länder, så skulle vi i dag ha haft bortåt 60 miljarder kronor — jag tror det var vad Olof Palme nämnde — mera att dela på. De av kammarens ledamöter som har gott minne kanske kommer ihåg att jag på den tid då vi var i opposition före 1976 ställde motsvarande fråga: Vad kommer det sig att det under 1970-talet har gått så mycket sämre i Sverige än vad det har gjort i andra länder? Jag sade: Om det hade gått lika bra i Sverige som i dessa länder, så skulle vi ha haft många tiotal miljarder kronor mer att dela på. Och jag blev vederbörligen avhånad av de flesta socialdemokraterna här i kammaren som sade att så kan man inte räkna. Men förklaringen till att det har gått sämre i Sverige under hela 1970-talet är just den utveckling och de företeelser som jag här kortfattat har skildrat. Den relativa nedgången i Sverige i förhållande till andra länder började alltså långt före 1976, och överbryggningspolitiken under åren 1974, 1975 och 1976 skärpte problemen. Jag påminner på nytt de av kammarens ledamöter som kanske inte har så gott minne om att redan under sommaren 1976 hade en tredjedel av den svenska valutareserven runnit ut ur landet. I slutet av juni eller i början av juli blev Gunnar Sträng och Rune Johansson uppvaktade av ett antal industriledare för våra största industrier som sade: ”Vi kommer att hamnai en katastrof om inte staten är beredd att hoppa in och hjälpa till. Det här går helt enkelt inte längre.” De fick det goda rådet: Kom tillbaka efter valet! Några dagar efter valet infann de sig i Thorbjörn Fälldins rum i riksdagshuset, där Per Ahlmark och jag satt och resonerade tillsammans, och berättade om detta. Några dagar före valet skrev Krister Wickman i Veckans Affärer en artikel som fick socialdemokraterna att gå i taket. Riksbankschefen och socialdemokraten Krister Wickman varnade för den alltför höga och fortsatt snabbt stigande nivån på konsumtionen och ett kostnadsläge som var påtagligt ur balans med omvärlden. Ingen ekonomisk-politisk debatt borde i dag föras i vårt land, sade han, utan att bytesbalansen kom med i bilden. Och han fortsatte: Det krävs krafttag. Vi måste helt enkelt återställa våra kostnadsrelationer i förhållande till omvärlden. Vi kommer inte ifrån det besvärande faktum att vi har haft en timkostnadsökning i svensk industri 1975-1976 med omkring 40 26, löner och avgifter inräknade, utan någon samtidig produktivitetsökning. Vi har fått starka prisstegringar både på hemmamarknaden och exporten. Hur svensk industri på sikt skall kunna hålla och flytta fram sina positioner återstår att se. Sjunkande marknadsandelar inträder nämligen inte omedelbart. Det var i det läget som Olof Palme förklarade att den nya regeringen trädde till ett dukat bord. Sverige har sunda statsfinanser och en stark samhällsekonomi, sade han. Vad som har skett under 1970-talet är alltså i mycket hög grad en följd av den socialdemokratiska politik som bedrevs före maktskiftet och de företeelser som jag här kortfattat har beskrivit. Men de långsiktiga problem som vårt land måste komma till rätta med är kända och erkända av alla ansvarsmedvetna politiker, och de är väl definierade. Även om delade meningar kan göra sig gällande bland politikerna om de grundläggande orsakerna, är ekonomerna i vårt land överens. Även de i förhållande till Sverige obundna ekonomer och experter som arbetar i OECD och Paris är ense om varför så mycket har gått fel och har gjort det så snabbt som fallet har varit, liksom om den huvudväg som måste följas för att utvecklingen skall leda åt rätt håll. När man lyssnar på Olof Palme kan man konstatera att han befinner sig på klar kontrakurs till alla de oberoende ekonomer som i OECD gör bedömningar av den svenska ekonomin och gör jämförelser med andra ekonomier och utvecklingen i de olika länderna. Vi kan alltså konstatera att de kunskaper och insikter som finns tydligen saknas inom svensk socialdemokrati, eller i varje fall inte kommer till uttryck — Olof Palmes inlägg vittnade om det. Socialdemokraternas professionella uttalanden, som är inneslutna i det missvisande begreppet krisprogram, slår fast att Sveriges underskott både gentemot omvärlden och i våra statsfinanser måste tillåtas öka ytterligare, att vi alltså måste räkna med höjda lån från omvärlden och en däremot svarande ökande räntebörda. I riksdagsmotion efter riksdagsmotion argumenterar socialdemokraterna för nya offentliga utgifter och ytterligare höjda skatter. Enbart under de senaste två åren har socialdemokraterna sagt nej till besparingar på 18,5 miljarder kronor, men trots detta påstår de att deras politik skulle ha lett till lägre budgetunderskott än de borgerligas. De svårigheter som vi måste komma till rätta med och som är orsakade av enalltför snabbt växande offentlig sektor och stigande skattetryck skall alltså enligt socialdemokraterna lösas genom att den offentliga sektorn tillväxer ytterligare och skatterna ökar än mer. Medan ekonomer och politiker här hemma och i omvärlden söker finna nya vägar för att lösa de problem som en stor del av västvärldens nationer kämpar med, finner vi här i Sverige ingenting av omoch nytänkande i den ekonomiska politik som socialdemokraterna för till torgs inför valet. Olof Palme använder visserligen ordet nytänkande, men i vad han deklarerade fanns inte ett spår av sådant, ingenting som innebar ett avståndstagande från allt det som har medverkat till att skapa dagens svårigheter, ingenting som tyder på att socialdemokraterna har lärt någonting av sina tidigare misstag. De är tvärtom beredda att upprepa dem nu igen. Det är, fru talman, ett ansvarslöst spel med Sveriges ekonomi, med medborgarnas välfärd och med kommande generationers trygghet som socialdemokraterna ägnar sig åt inför höstens betydelsefulla val. Det spelet kan aldrig döljas med aldrig så vackra eller hjärtevarma ord som Olof Palme använder — och är så skicklig på att använda — i sina anföranden. Därför står socialdemokraterna isolerade i den ekonomisk-politiska debatten. De står lika isolerade i den som de gör i löntagarfondsfrågan. Därmed är jag inne på det enda område där socialdemokraterna faktiskt har gått på offensiven — men en arriärgardesoffensiv. Jag syftar på förslaget att genom lagstiftning införa kollektiva löntagarfonder, vilkas grundläggande innebörd är och alltid har varit att strukturen i vårt ekonomiska system måste komma att helt förändras. Fonderna redovisas som ett slags patentmedicin för våra svårigheter. De skall garantera arbete åt alla, säkra kapitalbildningen, förstärka marknadsekonomin och lösa krisen. Så redovisas förslaget på arbetsplatser och möten. Jag är medveten om att det är något unikt att Sveriges riksdag uttalar sig mot ett förslag som drivs av ett oppositionsparti men ännu inte förelagts riksdagen. Det skall krävas alldeles särskilda skäl för en riksdagsmajoritet att handla på detta sätt. Sådana skäl föreligger också — i övermått. Fondförslaget har för det första direkt samband med den ekonomiska politik som måste föras under kommande år och som vi diskuterar i dag. Det framgick alldeles klart av Olof Palmes inlägg. Fonderna skulle, om de förverkligades, på ett dramatiskt sätt försvåra Sveriges möjligheter att hävda sig såsom fri, öppen och framgångsrik industrination. För det andra har socialdemokraternas beslutande instanser klart deklarerat — Olof Palme har bekräftat detta i ett uttalande nyligen och här i dag — att fonderna skall genomföras om socialdemokraterna vinner valet. Det måste därför vara före valet som fondförslaget skall underkastas en omfattande analys och en genomgripande debatt. Fondförslaget har nu diskuterats sedan början av 1970-talet, i snart ett decennium. Den ena modellen efter den andra har förts fram. Tidigare motiv har efter en tid ersatts av nya. Arbetsgrupp efter arbetsgrupp har ventilerat, analyserat och skrivit pamfletter och avhandlingar om fonderna. Den ena partioch LO-kongressen efter den andra har ägnat dagar åt debatten. Det kan ytligt sett synas som om det inte var mycket som förenade alla de olika modeller som har växt fram under de tio åren. Angivna motiv har inte sällan stridit mot varandra. Än skall ett problem lösas, än ett annat. Än skall fondmodellen se ut si, än så. Men upphovsmännens grundsyn har hela tiden förblivit opåverkad. Trots att vår moderna politiska historia saknar motsvarighet till att ett så centralt förslag har framlagts av ett så stort parti och blivit så grundligt intellektuellt massakrerat, har själva grundtankarna hela tiden varit bestående. Trots den nedgörande kritiken från skarpsynta debattörer, inte minst sådana med socialdemokratisk partibok, har de socialdemokratiska ledarna likt ståndaktiga tennsoldater försvarat sina fondbastioner. Fondtanken har intellektuellt totalhavererat. Men partiledningens uppslutning kring förslaget har snarare förstärkts, och vi har, som jag nyss framhöll, partiledarens bestämda deklaration att en socialdemokratisk riksdagsmajoritet vid höstens val kommer att se till att fonderna införs. Att den nedgörande kritiken inte har fått effekt beror naturligtvis på att fondförslagets yttersta syfte inte är att lösa det ena eller det andra av de skilda konkreta praktiska problem som åberopas som motiv, utan att dess mål är makten över näringslivet och över vår ekonomi över huvud taget. Det är makten det gäller. Det är fråga om socialism. Det argumentet får slå ned alla andra motiv. Detta är, fru talman, djupt oroande. Om socialdemokraterna i dag är så totalt okänsliga för den intellektuella avrättning som deras fondförslag utsatts för, hur kommer då deras attityd att bli den dag då det fackkontrollerade Fondsverige har blivit verklighet? Hur lågt i tak kommer det då att bli för fri debatt och öppen kritik?

Fonderna handlar alltså inte bara om ekonomi. Då det gäller fondförslagets konkreta innebörd kan inte mycket mer tillföras debatten. Långt viktigare är öppenhetens och frihetens förutsättningar i framtidens Sverige. Jag är övertygad om att alla de analytiker och debattörer som under de senaste åren har försökt att bilda sig en uppfattning om fondförslagets konsekvenser känner en grundläggande och smygande oro för frihetens framtid i det fondsamhälle som tar gestalt, om socialdemokraterna vinner valet. Jag begär inte att socialdemokraterna skall erkänna det här, även om de själva skulle inse det berättigade i de farhågor som jag har fört fram. De vill inte lyssna, även om några skulle inse att de egentligen borde lyssna. Att de 6 Riksdagens protokoll 1981/82:172-173 inte lyssnar på mig och på andra företrädare för de icke-socialistiska partier som djupt oroade för fram samma varningar som jag är kanske inte så märkligt. Men de lyssnar inte heller på alla de intellektuella tänkare inom de egna leden som tycker och tänker och säger i stort sett samma saker som jag: en Assar Lindbeck, en Valter Åman, en Hans Hagnell, en Berndt Ahlqvist, en Nils Elvander, en Agne Gustafsson, en Per Eckerberg, en Carl Hamilton, en Sten Johansson, en Nils Lundgren. Listan skulle kunna göras ännu längre, men en fortsatt uppräkning skulle uppenbarligen sakna mening. Socialdemokraterna vill inte lyssna. Vad vi därför kan hoppas på är att svenska folket, dvs. våra väljare, skall lyssna, att dagens riksdagsbeslut skall bidra till att göra dessa väljare uppmärksamma på vad socialdemokraterna egentligen sysslar med. Det var, fru talman, ett häpnadsväckande inlägg som Kjell-Olof Feldt gjorde här för en stund sedan. Han påstod att kritiken och angreppen på löntagarfonderna skulle utgöra det tredje steget bort från den svenska modellen. Jag undrar om Kjell-Olof Feldt egentligen vet vad den svenska modellen står för. Den svenska modellen bygger på och förutsätter samförstånd. Den bygger på en gemensam grundsyn och förutsätter en given gränsdragning mellan den politiska makten och friheten på arbetsmarknaden. Den förutsätter alltså en väl fungerande marknadsekonomi. Har Kjell-Olof Feldt inte förstått att en av orsakerna till de gångna årens bekymmer både på den svenska arbetsmarknaden, i vår ekonomi och i vårt samhälle över huvud taget, är att socialdemokraterna successivt brutit mot den svenska modellens principer? Nu har han ändå mage att göra gällande att de som vill fortsätta att hävda den svenska modellen i vedertagen mening skulle vara den svenska modellens motståndare. När åtskilliga av de socialdemokrater vilkas namn jag nyss nämndet.o.m. drar en parallell mellan fondförslaget och ekonomierna i Östeuropa för Kjell-Olof Feldt ett resonemang, som hårdraget skulle kunna innebära att den svenska modellen skulle ha något slags motsvarighet exempelvis i Polen. En socialdemokrat som man framför allt borde lyssna till, därför att han mer än andra kan bidra till att belysa vad det ytterst är fråga om, är den förutvarande sekreteraren och sedermera ordföranden i den av Gunnar Sträng på sin tid tillsatta löntagarfondsutredningen, nämligen Berndt Öhman. Även han har i en nyutkommen bok, som socialdemokratisk press tydligen gör sitt bästa för att förtiga, plockat sönder löntagarfondernas kronärtskocka. Även han har konstaterat att deras mål är sinsemellan oförenliga och motsägelsefulla. Men viktigare än detta är hans sammanfattande omdöme, att ett förverkligat fondförslag skulle leda till försämrad ekonomisk utveckling, byråkrati och maktkoncentration samt ett ekonomiskt system av mer öststatsliknande karaktär. Att fonderna måste förändra ekonomin i högskattelandet Sverige säger sig självt. Landet skulle ju drabbas av en ny löneskatt. Vinsten i de företag som går hyggligt beläggs med nya progressiva avgifter. Löneskatten drabbar alla företag, stora som små, aktiebolag lika väl som enskilda firmor. Vinstskatten drabbar alla aktiebolag, stora som små. Pengar förs över från företag som går bra, till kollektiva fonder, vilkas medel skall kunna sättas in i företag som går dåligt. Dagens företagsledare ersätts av fackligt förtroendevalda eller av folk som utsetts på partipolitiska meriter. Sakkunskap och kompetens får stå tillbaka för det förtroende som löntagarorganisationerna kan ha för sina företrädare. Belopp i storleksordningen 4 miljarder-6 miljarder kronor om året förs över från förvärvslivet i vidsträckt mening till det nya fondsystemet. De skall användas för att köpa upp företag. Det är ju — jag upprepar detta — makten över företagen som det gäller, att ge löntagarkollektivet ökat inflytande över produktionen. Men hur vi på det sättet skall kunna skapa ökad produktion, förbättrad produktivitet, förstärkt konkurrensförmåga och förbättrad sysselsättning, därom får vi inget som helst besked, inte heller om hur man genom denna väldiga inkomstöverflyttning skall kunna skapa ökat samlat sparande i folkhushållet. All mänsklig erfarenhet talar för — det tror jag att vi vet allihopa — att den hushållar bäst som hushållar med egna pengar och att den slösar mest som förfogar över andras pengar. Lika obevisat är det att den enskilde medborgaren tillförsäkras en högre standard genom fondsystemet och att det samlade sparandet i landet skulle förbättras när enskilda löntagares möjligheter att spara egna medel och företagens möjlighet att direkt avsätta egna sparmedel i investeringar minskar. De många hundratusentals olika enheternas sparmedel förs samman i ett begränsat antal fackligt styrda fonder. Fondförslaget står i direkt strid — därom är all vetenskaplig ekonomisk sakkunskap överens — med det fria ekonomiska system som vi har i dag, med det system som har skapat Sveriges enastående välstånd. Vi får i dess ställe ett korporativt socialistiskt system. Vårt öppna, fria demokratiska samhälle, som det ser ut i dag, hotas, oberoende av hur vällovliga ambitioner enskilda upphovsmän till fondsystemet än må ha. I en fri ekonomi råder som bekant konkurrens mellan företagare, som strävar efter största möjliga avkastning på sitt produktionskapital, löntagare, som söker högsta möjliga ersättning för sina arbetsinsatser, samt konsumenter, vilka letar efter så billiga produkter och tjänster som möjligt för de löner de förfogar över efter skatt. Detta är en fri marknadsekonomi, som är ägnad att skapa den mest effektiva användningen av gemensamma resurser och därigenom balans i samhället. Men nu kommer den ekonomiska makten att samlas på en hand om de här fonderna förverkligas. Då sitter effektiviteten, friheten och demokratin trångt. Då får vi, för att åter citera Berndt Öhman, ett ekonomiskt system av mer öststatsliknande karaktär. Socialdemokraterna saknar ju stöd för fondsystemet i folkopinionen. De har inte tillräckligt stöd ens hos sina egna. Motståndet från näringslivets sida och från de icke-socialistiska partiernas sida är starkt. Om socialdemokraterna har någon som helst förståelse för den gemenskap och den samsyn som Olof Palme så gärna talar om i debatt efter debatt här i kammaren — nyss också f. ö. — borde socialdemokraterna snarast möjligt överge dessa fondidéer. Fonderna är fel tänkta. Fonderna är livsfarliga för vår öppenhet och för vår demokrati, och förslaget får icke tillåtas att passera Sveriges riksdag. Det är därför som Sveriges riksdag om några timmar bör säga klart och bestämt ifrån vad riksdagen anser. Olof Palme gjorde nyss gällande att vi ljuger hejdlöst om fondförslaget. På vilket sätt då? Jag kan ta sådant här, jag är van vid det, men det är en oerhörd anklagelse även mot hela den långa rad av tänkande, analyserande socialdemokrater. Vad är det för slags debatt Olof Palme sysslar med, när han kastar fram sådana påståenden? Sansade, tänkande socialdemokrater som är kritiska skulle alltså ljuga! Jag antydde nyss att genomför man fondförslaget finns det risk för att det blir tyst i leden, att debatten dämpas, att öppenheten försvinner. Vad Olof Palme sade för en stund sedan bekräftar riktigheten av att föra fram sådana här farhågor. I sak hävdar Olof Palme mest att fonderna skulle bidra till kapitalbildningen — det var det väsentligaste. Men detta var egentligen en detalj, för ytterst är det ju fråga om en fundamental förändring av det ekonomiska systemet. Så säger Olof Palme att han är öppen för att diskutera detaljer, han tänker ta intryck av andras åsikter. I samma veva tillägger han: Vi håller fast vid de huvudprinciper som vi har bestämt oss för, vi kan bara diskutera tekniska detaljer. Men det är ju inte fråga om detaljer — det är fråga om huruvida ägandet i Sverige skall kollektiviseras och socialiseras. Eftersom äganderätten är den viktigaste beståndsdelen i en fri marknadsekonomi — och enligt min mening också i en demokrati — är det inte fråga om teknik utan om en systemförändring, om vi skall ha socialism eller inte i Sverige. Det är en fråga som står utanför all debatt. Den kan vi icke diskutera. Där går den helt avgörande gränsen. Detta om fonderna. Under kommande mandatperiod kräver många utomordentligt svåra frågor sin lösning. Genomgående och grundläggande för dem alla måste vara att åter skapa förutsättningar för den välståndsoch tillväxtutveckling som bröts under 1970-talets första år. Den aktiva och offensiva politik som nu måste stakas ut skall utgå från beredskapen och viljan att lära av begångna misstag — inte att upprepa dem. Detta är en av grundstenarna för det ekonomisk-politiska alternativ som vi moderater har redovisat i debatter och motioner här i riksdagen och tidigare i trepartiregeringen. Det alternativ som de tre borgerliga partierna nu ställt sig bakom i finansutskottet bärs upp av samma tankar. Vi måste alltså återge marknadshushållningen den styrka och den funktionsförmåga som den undan för undan har förlorat under de gångna tio femton åren. Det slags blandekonomi som växt fram under dessa år, som mera gör skäl för benämningen planlös socialism, måste genomgripande förändras. Det system måste alltså återställas som gav vårt land en effektiv produktion, ytterst bestämd av de enskilda medborgarnas önskemål. Arbete och sparande måste åter forma grunden för vår välfärd. Inget land och inget enskilt hushåll kan bli rikare av att förbruka mer. Det är bara genom arbete och sparande som länder och enskilda hushåll kan bli rikare. Därför måste en strategi för balans bygga på att göra det lönande att arbeta, på insikt om att arbete skapar arbete, på vetskap om att sysselsättningen måste motsvaras av efterfrågan och att produktiv och meningsfull produktion skapar efterfrågan, som i sin tur ökar möjligheterna till sysselsättning. Att arbeta och spara är liktydigt med mera pengar i plånboken, och det är inte ägnat att skapa de ökade klyftor som Olof Palme påstår att vi vill åstadkomma genom våra offensiva stimulansåtgärder. Enskilda människor måste ges möjlighet och rätt att efter dagens slit och möda få njuta frukterna av vad de åstadkommit. Sådant kallar vi för rättvisa. Sådant medverkar också till att skapa en stabilare samhällsekonomi som möjliggör insatser till stöd för de många som har svårare än andra att arbeta produktivt, och det syftet lägger vi in i begreppet solidaritet. Det beslut, fru talman, som vi nu står i begrepp att fatta här i kammaren bekräftar att det råder enighet mellan de icke-socialistiska partierna i grundläggande ekonomiska frågor. De står alltså förenade bakom en gemensam långsiktig strategi för sanering av Sveriges ekonomi. Men det visar också att det föreligger en djup klyfta mellan socialdemokratisk överbudspolitik och sunt ekonomiskt bondförstånd. Därmed ligger, fru talman, den blockpolitik som läget vittnar om fast, vad man sedan än må tycka om det ordet. Blockpolitiken ligger fast så länge socialdemokraterna saknar den moraliska styrkan och det politiska modet att göra den kursomläggning som den ekonomiska verkligheten i vårt land kräver. Till sist, fru talman! Ett parti i opposition har möjlighet och kanske också rätt att driva sina frågor hårdare än partier som är företrädda i regeringen. Oppositionspartiet har självfallet ansvar men känner kanhända inte det ansvaret lika tungt som de vilka i regeringsställning styr landet. Det finns likväl gränser för vad som kan och bör hävdas i oppositionsställning. Jag menar på fullt allvar att socialdemokraterna under de gångna åren har överskridit dessa anständighetens gränser och att de i sin nu redovisade politik fortsätter att överskrida dem. Därmed har socialdemokraterna brustit i ansvarskänsla. De motsvarar inte de krav som vårt land och dess väljare har rätt att ställa på ett politiskt parti. Låt mig, fru talman, i korthet precisera några huvudpunkter som jag syftar på. Jag vänder mig därmed direkt till partiets ordförande Olof Palme. Jag påstår, Olof Palme, att det vittnar om bristande samhällsansvar och sanningskrav att framhärda i påståendet att den regering som trädde till hösten 1976 stod inför ett dukat bord med sunda statsfinanser och en stark samhällsekonomi. Jag påstår, Olof Palme, att det vittnar om bristande samhällsansvar och sanningskrav att försöka övertyga vårt lands väljare om att de väldiga problem som den svenska ekonomin nu brottas med beror på de borgerliga regeringarnas vanskötsel och misshushållning. Jag påstår, Olof Palme, att det vittnar om bristande samhällsansvar och sanningskrav att göra gällande att den politik socialdemokraterna stått för under de senaste åren skulle ha medfört sundare statsfinanser och en starkare samhällsekonomi. Jag påstår vidare att det vittnar om bristande samhällsansvar och sanningskrav att hävda att en fortsatt ökning av den offentliga sektorns tillväxt och en fortsatt skattehöjningspolitik skulle vara ägnade att förbättra Sveriges ekonomi, skapa trygghet och framtida sysselsättning. Jag påstår att det vittnar om bristande samhällsansvar och sanningskrav att framlägga förslag om tvångsvis införda kollektiva löntagarfonder och att hävda att sådana fonder skulle vara ägnade att med bibehållen — ja, t.o.m. förstärkt, som det heter — marknadsekonomi bidra till att klara Sveriges ekonomiska kris. Jag påstår till sist, Olof Palme, att det socialdemokratiska partiet inte förtjänar att vinna det förtroende som det söker hos Sveriges väljare inför höstens val. Partiets företrädare och inte minst dess ledare har talat väldigt mycket om svek och brutna vallöften. Det som har skett i det hänseendet i det förflutna kommer att vara ett intet mot det som kommer att inträffa i framtiden, om socialdemokraterna skulle få det förtroende som de nu vädjar om.

Fru talman! Jag vill inte, i varje fall så här inledningsvis, gå så hårt fram att jag säger att Gösta Bohman ljuger hejdlöst — om det är någon som har påstått det. Jag skulle nog vilja nyansera det och säga att Gösta Bohman har väldigt svårt att hålla sig till sanningen, och det är en erfarenhet jag har gjort under alla de många år som vi har haft nöjet att debattera med varandra. Nu är det två punkter som herr Gösta Bohman tog upp i sitt inlägg och som jag gärna vill korrigera. Han fällde det uttrycket att Sveriges industrimän uppvaktade Rune Johansson och Gunnar Sträng 1976 och talade om den katastrof i läget som den svenska industrin i allmänhet hade att räkna med. Det var två industrimän som kom upp med sina speciella bekymmer. Den ene ville lägga ner ett bruk uppe i Dalarna som hette Vikmanshyttan, och dessutom ville de båda två informera regeringen om att det fanns vissa möjligheter till samordning mellan specialstålverken i norra Uppland och i Värmland och att det kunde medföra vissa komplikationer för sysselsättningen. Nu var det så olyckligt att de kom just när vi hade börjat valrörelsen, och följaktligen fick vi hänvisa dem till att komma igen: Kom tillbaka när valet är över, så skall vi gärna resonera med er om era specifika problem. Detta om detta. Det andra som herr Bohman talade om var överbryggningspolitiken. Jag har lagt märke till att Gösta Bohman knappast kan ställa sig i kammarens talarstol utan att i sin historiska redovisning komma tillbaka till överbryggningspolitiken, lasta socialdemokratin för den och säga att den var det väldiga misstaget. Jag lade förslaget om den s.k. överbryggningspolitiken, och den innebar att staten gick ut med ett kontant bidrag för att hjälpa de industrier som arbetade på lager med deras extra räntekostnad. Om det förhöll sig så att de lät bli att permittera, skulle staten ta en del av deras räntekostnader. Detta tillämpades under 1975 och 1976 och gav utomordentligt gott resultat i sig. Och när jag lade det här förslaget på riksdagens bord accepterades det av alla de tre borgerliga partierna. Gösta Bohman röstade alltså för mitt förslag, vilket jag vid det tillfället var mycket glad och tacksam för. Sedan blev det politiskt maktskifte på hösten 1976. Då tittade Gösta Bohman på den här överbryggningspolitiken, och därför uppvaktades vi som oppositionsmän med ett förslag från honom om att man skulle förlänga överbryggningspolitiken till den 1 juli 1977. Vi var väldigt fundersamma om vi skulle göra det, men vi sade: All right, det är vårt gamla förslag. Vill han ha en förlängning på ett halvt år är vi med på det. I allt samförstånd röstade vi för detta. Så ligger det till. Både före och efter maktskiftet har vi precis samma ansvar för denna överbryggningspolitik. Därför vore det ju en gärd av objektiv rättvisa, om herr Bohman avstode från att använda just den frågan i sin politiska jakt — även om jag förstår att Gösta Bohman ibland tycker att ändamålet helgar medlen.

Fru talman! Det låg något av en personlig tragedi, tycker jag, över Gösta Bohmans framträdande här. Det var mig veterligen hans sista tal i egenskap av moderat gruppledare. Han hade chansen att presentera moderaternas politik, en moderat framtidsdröm om vad man tycker är viktigt. Men hans tal innehöll ingenting annat än skäll på socialdemokraterna, över huvud taget ingenting annat. Jag vet inte hur många tiotal gånger han nämnde mitt namn. Det var liksom en uppvisning i trist grälsjuka. Jag har genom åren uppskattat att få diskutera med Gösta Bohman, och jag hade sett fram emot den här debatten då vi skulle få mäta våra framtidsdrömmar mot varandra. Därför är jag ledsen att det skall sluta på det här sättet, Gösta Bohman. Jag begriper att ni talar om löntagarfonder. Det är ju det sista halmstrået för den borgerliga politiken. Det ger herr Bohmans anförande belägg för. Jag sade i mitt anförande att man ljuger hejdlöst om vad vårt förslag innebär. Jag vill alltså påstå att det i debatten förekommer lögner beträffande vårt förslag. Men allt som sägs är inte lögn, självfallet inte. Jag skall ta ett par exempel ur herr Bohmans anförande. För det första säger han: Fondförslaget står i direkt strid, därom är all vetenskaplig och ekonomisk sakkunskap överens, med det fria ekonomiska system vi har i dag. — Det är inte sant. Det finns olika meningar. Många vetenskapsmän är kritiska och andra är för förslaget. Men att påstå att all vetenskaplig expertis är överens, det är att ta till ett rent stalinistiskt argument, om jag så får säga. För det andra uttrycker sig herr Bohman så här: Fondförslaget innebär att dagens företagsledare ersätts av fackliga förtroendevalda. — Det är också osanning. Inte skall företagsledarna ersättas av några fackliga förtroendevalda. Hela systemet bygger dessutom på en långtgående decentralisering. Tanken är att det skall vara direkta val. Det är icke alls fråga om att ha några fackliga förtroendevalda när systemet väl är uppbyggt. För det tredje sägs det att all makt samlas på en hand. — Men om man har ett stort antal fonder och direkta val, är väl inte det att samla all makt på en hand? Jag har alltså nöjt mig med att ta bara tre exempel — alla återfinns på samma sida i herr Bohmans manus. De är liksom ett levande belägg för att man ljuger hejdlöst om innebörden av vårt förslag. Herr Bohman talade länge om Berndt Öhman. Jag känner inte honom, men jag har läst en tidningsintervju. Där står det att han helt stöder partiledningens förslag i löntagarfondsfrågan. I så fall ljuger ju herr Bohman även när det gäller Berndt Öhman. Jag vill återgå till den ekonomiska politiken för ett ögonblick. Jag skall hålla mig till det här med moralen. Strax före 1979 års val publicerades en stor annons med Gösta Bohman, där det stod: Som ekonomiminister hade jag det direkta ansvaret för att föra Sverige ut ur den ekonomiska krisen. Det lyckades. I ett tal här utanför på Sergels torg vid samma tid före valet sade herr Bohman: Nu börjar vår ekonomiska uppgång. Den måste förvaltas väl. Vi skall fortsätta trepartiregeringens ekonomiska politik. Jag är hundraprocentigt övertygad om att herr Bohman vid publicerandet av den annonsen hade tillgång till Industriförbundets ekonomiska rapport som visade att den ekonomiska krisen slog värre än någonsin i Sverige. Nu höll Industriförbundet inne med publicerandet av rapporten tills dagen efter valet, med den något egendomliga motiveringen att man inte ville lägga sig i den politiska debatten. Men med de förbindelser som herr Bohman hade, kände han naturligtvis till den. Några dagar före valet gick alltså Gösta Bohman ut med en annons, där han sade: Jag förde Sverige ur den ekonomiska krisen. Det lyckades, det var framgångsrikt. En vecka efteråt — dagen efter valet — publicerade Gösta Bohmans egna stödtrupper en rapport som visade att den ekonomiska krisen var djupare än någonsin. Nu, i finalen tre år senare, står vi här med den största arbetslöshet vi någonsin har haft, otillräckliga industriinvesteringar, det största budgetunderskottet i Europa och raserade statsfinanser. Det är Gösta Bohmans fögderi. Men det är något av en tragik att han gör denna sorti i grälsjuka i stället för i en öppen debatt.

Fru talman! Det är betecknande att Olof Palme kallar kritik mot socialdemokraterna för grälsjuka. Jag hade — det vill jag säga — personligen gärna velat sluta som gruppledare i denna sista debatt på ett annat sätt. Jag skulle ha velat tala mycket mer om framtiden och de förhoppningar som vi kan ha inför den, om min vision av det framtida Sverige — kanske också med tacksamhet ha sett tillbaka på debatterna här i kammaren. Men tyvärr är vi, inför ett viktigt val, tvungna att tala om det som är mest överhängande, det som mest av allt hotar vår och framför allt kommande generationers välfärd och trygghet. Det är de socialistiska fonderna och den socialistiska ekonomiska politiken. Vi måste se till att vi får ett öppet, levande Sverige — ett Sverige byggt på valfrihet och individuellt ansvarstagande, ett Sverige där människornas insatser gör att vi får en god ekonomi och trygghet för framtiden. Både när det gäller fonderna och i fråga om den ekonomiska politiken utgör socialdemokraternas ställningstaganden ett utomordentligt allvarligt hot. Det är ett uttryck för ansvarskänsla — och en plikt — att säga vad jag är bestämt övertygad om kommer att bli resultatet om denna politik genomförs. Det hade varit bra mycket roligare att tala om annat, men jag ansåg mig helt tvingad att tala om detta. Olof Palme beskyller mig för sanningslösa påståenden om den ekonomiska politiken. Men det är sanning att de akuta problem som förelåg 1976 i stort sett var lösta före 1979 års valrörelse. Men i varje anförande som jag höll — då jaginte på grund av kort repliktid tvingades begränsa mig — sade jag att detta icke innebar att de långsiktiga strukturproblemen också var lösta. Tvärtom har vi nu framför oss väldiga, svåra problem, som det kommer att ta hela 1980-talet att lösa. I anförande efter anförande har jag sagt detta. Jag har också sagt det många gånger här i kammaren, när Olof Palme tidigare har riktat samma anklagelser mot mig. Olof Palme kan inte vara ovetande om hur det förhåller sig eller om vad jag har sagt på denna punkt. Får jag beträffande löntagarfonder dessutom göra ett tillägg, så att inte Olof Palme igen beskyller mig för att använda överord, tala osanning och ljuga hejdlöst. Man har gjort en undersökning inom några svenska företag som visar vilka följder som skulle ha uppkommit, om vi för fem år sedan hade infört dessa fonder. Esselte hade under perioden i fast penningvärde fått betala 93,5 milj.kr. till löntagarfonderna. Omräknat i arbetstillfällen i produktionen motsvarar det 283 anställda. Möjligheterna att avlöna dessa 283 skulle i motsvarande mån ha begränsats — de hade fått gå. Motsvarande siffror för Saab-Scania är 331 miljoner i löpande penningvärde, vilket motsvarar 1 900 anställda. Det tredje exemplet som jag vill ge är siffrorna för Electrolux: nära en halv miljard i dagens penningvärde och 3 500 färre anställda. Det är sådant som ni vill lura på svenska folket. Men jag har en känsla av att löntagarnas intuition är betydligt starkare än förmågan att argumentera mot detta. Däri ligger kanske förklaringen till att det, såvitt jag vet, icke finns någon facklig organisation där fler människor är för fonder än emot fonder och att mindre än en femtedel av svenska folket i dag stöder den tanken. Om det är så att Olof Palme tror att Berndt Öhman ställer sig bakom de socialistiska fonderna, tyder det på att han inte har läst Berndt Öhmans bok. Han bör snarast möjligt läsa den boken och skicka ut den till alla fondanhängare, så att de får bilda sig en uppfattning om i vad mån Berndt Öhman verkligen stöder dessa, enligt min mening, helt vansinniga idéer. Låt mig sedan bara säga till Gunnar Sträng att jag självfallet inte satt under Gunnar Strängs bord och lyssnade på vad dessa industrimän, som jag talade om, sade till Gunnar Sträng och Rune Johansson. Jag har suttit vid det bordet i andra sammanhang och kunnat konstatera hur sparsam Gunnar Sträng är — det är en komplimang. Men denna gång satt jag inte där. Det enda vi kan dra några slutsatser av är dessa industrimäns skildring av vad som verkligen sades. De skildrade inför oss de problem som de hade redovisat, och de redogjorde också för ytterligare problem i den svenska industrin, som Gunnar Sträng rimligen inte var ovetande om. Gunnar Sträng är så nyfiken — av goda, förnuftiga skäl — på att sätta sig in i vad som verkligen händer i ekonomin, nu liksom på den tiden. Och Gunnar Sträng kan inte ha varit ovetande om hur eländigt det var i stora delar av den tunga och moderna svenska industrin den hösten. Sedan satt vi där och var tvingade att vidta vissa åtgärder för att övergången till en annan politik inte skulle bli alltför hård. Hösten 1976 och våren 1977 drev vi, tycker jag, litet för långt gående åtgärder för att det inte skulle bli katastrof ute i olika bygder. Hade vi inte stått inför så våldsamma problem skulle vi ha kunnat göra en smidigare och mjukare övergång till någonting annat. Men vi kunde inte ta de riskerna.
Fru talman! Det är helt riktigt att Gösta Bohman inte satt under mitt bord. Men just den omständigheten borde ju göra att han är litet försiktigare när han beskriver historien och vad som då hände. De här båda industrimännen var fulla av — det kan jag säga — bekymmer för sin speciella situation, och det var specialstålsindustrin och ingenting annat. För den ena industrin var det fråga om en nedläggning och för den andra och för båda två en sammanläggning som hade både sina negativa och sina positiva sidor. Detta om detta. När Gösta Bohman går upp och säger att hans frejdiga ingripanden 1977, med dubbla devalveringar och en kraftig höjning av momsen, ställde det hela till rätta, så är det ju en utomordentligt vårdslös efterhandskonstruktion. Jag vet att han brukar säga, som bevis för detta, att vi sedan 1978 hade ett överskott i handelsbalansen på 5 miljarder — ”se där resultatet av mina ingripanden!”. Men när vi sedan tittar i regeringens produkter för 1979, blir vi där upplysta om att denna överbryggningspolitikens lagerhållning realiserades under 1978 och gav mer än 6 miljarder i extra exportinkomster till handelspolitiken. Det förunderliga är alltså, att när Gösta Bohman åker omkring och sätter fjädrar i hatten på sin åtstramningspolitik 1977, som föranledde ett överskott i handelsbalansen, så var ju det överskottet en följd av denna lagerproduktion under överbryggningstiden, som han samtidigt starkt kritiserade. Om man någon gång kan tala om lånta fjädrar är det sannerligen i detta sammanhang.